Herr talman! Jag riktade ingen anmärkning mot vare sig herr talmannens uppläggning av arbetet eller statsrådets val av dag, utan jag uttryckte bara den meningen att det kanske varit bättre om vi hade fått debatten vid en annan tidpunkt. Vi kommer nämligen inte ifrån att den här frågan intresserar inte bara de 29000 arbetslösa utan även dem som går på omskolningskurser — kanske 20 000 — och dem som har beredskapsarbeten; jag vet inte hur många de är men skulle vilja gissa på 10 000. Tillsammans blir det över 50 000, och skall siffrorna öka i fortsättningen inser nog herr statsrådet att antalet kanske blir 70 000 om vi räknar ihop dessa kategorier. Och i den fulla sysselsättningens och välståndets samhälle måste man väl ändå säga att en sådan utveckling aldrig kan tillåtas. Det var därför jag tyckte att en diskussion om detta problem var värdefull. Men nog om den frågan. Så kom statsrådet in på strukturrationaliseringen. Ja, jag verkar i en stad där strukturrationaliseringen har fortgått praktiskt taget oavbrutet sedan 1951. Nedläggningar och sammanslagningar har gjorts, ny industri har tillkommit, men tyvärr kanske inte alltid i tillräcklig utsträckning. Måhända har vi inte fått statsmakternas hela och fulla hjälp, utan vi har rätt mycket försökt klara oss själva i det svåra läge som staden befunnit sig i; men tendensen är nu uppåtgående. Det allvarliga är dock att strukturrationaliseringen troligen kommer att fortsätta i ännu snabbare takt, och detta är anledningen till att jag velat diskutera saken här.

När det gäller den äldre arbetskraften är det riktigt att, som statsrådet gör, rikta en vädjan även till det enskilda näringslivet. Denna statsrådets vädjan bör nå långt och få ett kraftigt gensvar. Om det finns någon möjlighet så bör man se till att den äldre arbetskraften får ett meningsfyllt arbete fram till pensionsålderns inträde. Jag är rädd för att den äldre arbetskraften vid den fortsatta —strukturomvandlingen «skall komma ytterligare i kläm; på grund av de nya tekniska processerna blir ju arbetstillfällena färre. Därför är det mycket viktigt att denna fråga ägnas den största uppmärksamhet från myndigheternas sida. Jag skulle vilja rekommendera de ledamöter som är intresserade att skaffa sig boken Arbetskraftens omställning, som en grupp inom beklädnadsindustrien utarbetat tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen. Det är en mycket intressant läsning. Jag vill livligt instämma i det sista statsrådet sade. Vi lever i dag under andra förhållanden än förr och kan därför inte tillåta sådant som tidigare gick för sig. Jag hoppas innerligt att vi skall ha kraft och makt att driva en sådan arbetsmarknadspolitik att vi inte i vårt samhälle får några rester som känner sig bortstötta från arbetsmarknaden.
Herr talman! Herr Nordgren tog upp en debatt som han, efter vad jag kan förstå, gärna velat föra förra fredagen men då inte fick tillfälle till. Han vill nu att vi skall diskutera igenom även kapitalmarknadssituationen. Jag tror att debatten i så fall skulle bli mycket omfattande, men det är möjligt att det också skulle visa sig att vi på vissa punkter är ense. Det är närmast självklart att kreditsituationen medverkat till att påskynda utvecklingen, d. v. s. strukturomvandlingen. Men det är inte en minskad tillgång på krediter totalt sett som varit avgörande, Den del av kreditgivningen som gått till näringslivet har vuxit avsevärt. Den ökade under det senaste året, d. v. s. från 1965 till 1966, med nära 2 miljarder kronor. Detta beror helt enkelt på att kreditinstituten kanaliserat de ökade kapitalströmmarna till de företag och branscher där kapitalet ger den största avkastningen, d.v.s. de företag som bedömt det som angeläget med en rationalisering och en effektivisering av verksamheten, givetvis under förutsättning att kreditinstituten i fråga delat denna bedömning. Skall man då ytterligare öka möjligheterna för kreditinstituten att leda över kapitalströmmarna till näringslivet? Det är en avvägningsfråga, som vi ständigt ställs inför när vi diskuterar skolor, bostäder, sjukhus m.m. Vi är å andra sidan överens om att näringslivet måste ha en mycket hög prioritet. Detta är också ett problem på vilket man kan lägga kostnadsaspekter. Råder det bristande balans i fråga om tillgång på arbetskraft och material så riskerar man att kostnaderna stiger. Blir konkurrensen om dessa tillgångar för hård kommer vi i en mycket besvärlig situation. Ett mer balanserat läge är därför önskvärt. Däremot måste vi se till att vi inte kommer över i en motsats till det som vi upplevde under de första åren av 1940-talet, och därför är det viktigt att samhället har en mycket hög beredskap. Denna måste bestå i att man noggrant följer utvecklingen också på kapitalmarknaden, i nära kontakt med fö reträdarna för näringslivet, såväl företagare som arbetstagare. Vi har sålunda ansett det angeläget att nu få till stånd en överläggning med den sysselsättningsberedning som är tillsatt och i vilken representanter för både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan ingår tillsammans med andra. I denna beredning har man anledning att diskutera det nuvarande läget och försöka att göra bedömningar av den närmaste framtiden och av vad som då kan te sig erforderligt. Därmed kommer jag också in på den fråga, som herr Johansson i Norrköping här sist ställde. Han frågade, om jag tror att vi kan klara en accelererad takt i strukturomvandlingen, Ja, om den ter sig nödvändig med hänsyn till vårt näringslivs konkurrensförmåga både på utlandsmarknaden och här hemma. Men det är möjligt att vi då också måste överväga andra former för ett samhälleligt bistånd, framför allt på kapitalanskaffningsområdet. Varven har som framgått av offentliga meddelanden redan varslat om sitt behov, och jag tror att det också finns andra näringsgrenar, om vilka det kan sägas att det föreligger ett påtagbart behov av ökade kapitalresurser för en snabbare omställning. Jag tror alltså att vi skulle kunna klara denna accelerering, men vi kanske får finna oss i att det då inte finns det utrymme som vi skulle önska för så angelägna ting som bostäder, sjukhus och liknande serviceanordningar. I den situationen bör det dock vara möjligt att nå samförstånd åtminstone med näringslivets företrädare om en prioritering och avvägning av olika behov. Herr Johansson i Norrköping talade om textilindustriens speciella problem. Den mer än 15-åriga omstruktureringsprocessen inom denna industri med en väsentlig begränsning av verksamheten har berört många företagare och enskilda och naturligtvis även de enskildas organisationer. Jag är i detta sammanhang mycket angelägen att framhålla, att den öppenhet, med vilken man inte minst från Textiloch beklädnadsarbetareförbundets sida har mött strukturproblemet, har varit utomordentligt stimulerande och värdefull. Man har aldrig försökt så att säga sätta klackarna i marken för att spjärna emot utvecklingen. Man har sagt att i den mån denna strukturomvandling ter sig riktig och den arbetskraft som friställes kan flyttas över till helst bättre betalda arbeten har man ingen erinran att göra. Men samhället får påta sig skyldigheten att underlätta den enskildes omställningsproblem. Detta tycker jag har varit en föredömlig inställning. Textiloch beklädnadsarbetareförbundet har i hög grad bidragit till att ge uppslag för ett nytänkande inom arbetsmarknadspolitiken, vilket vi sätter stort värde på.

Herr talman! Jag har tyvärr inte kunnat begagna mig av samma rationella metod som statsministern, d.v.s. att dela ut mina kommentarer till hans svar till kammarens ledamöter, utan är tvungen att föredra dem muntligt. Jag känner knappast till något program i svensk television, vilket så djupt har engagerat och upprört allmänheten som det som sändes den 2 oktober 1966 under rubriken »Svart vecka i Nimba, Kring en svensk industri i ett u-land — Lamco i Liberia». Upprördheten var parad med förvåning över att ett väsentligen i svensk regi drivet företag, där dominerande svenska kapitalintressen gjort stora investeringar och där många svenskar är sysselsatta, slog ned en strejk med metoder, som vi anser tillhöra en förfluten tid när ett brutalt arbetsgivarvälde härskade. Det är ingen överdrift att uppgifterna kom som en chock för den svenska allmänheten. En omfattande diskussion utlöstes. Samtidigt som jag tackar statsministern för att han velat besvara min interpellation måste jag uttrycka min besvikelse över att svaret blivit så formellt och begränsat. Statsministern har inte med ett ord givit uttryck för sin åsikt om de förhållanden som var utgångspunkt för interpellationen. Det är möjligt att han inte ansett det lämp ligt, att landets regeringschef inför riksdagen säger sin mening om vad som hände vid Lamco. Om detta är motiveringen för tystnaden tror jag att statsministern har fel. Händelserna vid Lamco kan nämligen inte betraktas som en privat angelägenhet för investerarna och de anställda arbetarna. Detta visar också den svenska allmänhetens reaktion, som jag bedömer såsom mycket hoppingivande. Den visar nämligen en känsla av ansvar för vad som händer i de ännu fattiga, i de utvecklingshämmade länderna. Hur svenska företag uppför sig i utlandet är inte deras ensak. Deras handlingar faller, med rätt eller orätt, tillbaka på vårt land. De betraktas nämligen av många som representanter för Sverige. Och som jag påpekat i interpellationen måste man ställa frågan: Hur uppfattar folken i Afrika, Asien, Sydamerika 0. s. v. vårt land utifrån det stora engagemanget i Liberia och särskilt efter vad som hände i Nimba under »den svarta veckan» i juli 1966? Bedömer de den officiella svenska politiken som nykolonialistisk? Uppfattar de skillnaden mellan de svenska kapitalintressena, ofta förbundna med internationella truster, och den starka opinion i vårt land som vill föra en politik byggd på solidaritet med de fattiga folken? Det var dessa frågor som är så grundläggande för vår framtid, som jag hade hoppats att statsministern skulle gå in på i svaret på min interpellation. Han begränsar sig nu i stället till en erinran om vad som sagts i proposition nr 100 år 1962 om principerna för svensk biståndsverksamhet. I denna proposition erinras om vad som sägs i FN:s stadgar angående »den grundläggande demokratiska principen om lika politiska rättigheter» för individer och nationer. I denna proposition står också följande: »Den uppfattning om människovärdet och de sociala jämlikhetskrav som kommit att prägla utvecklingen i flertalet västerländska stater under det senaste seklet gör inte längre halt vid nationsoch rasgränser.» Detta är förvisso ord som direkt har att göra med vår reaktion på händelserna i Lamco och som statsministern kunde ha citerat. I proposition nr 100 år 1962 finns också utsagt, att svenskt utvecklingsbistånd så snart som möjligt borde uppnå 1 procent av bruttonationalprodukten, även detta förvisso något att erinra om när budgetförslaget för nästa år nu slutgiltigt görs i ordning. Jag skall inte här ta upp en diskussion om den svenska biståndspolitiken utan vill bara erinra om att denna biståndspolitik fortfarande bara är en mindre del av vårt lands relationer till de utvecklingshämmade länderna. Vad jag i interpellationen begärde att statsministern skulle redogöra för är regeringens syn på relationerna mellan Sverige och de fattiga länderna sådana dessa kommit till uttryck i svenska företags verksamhet och i handelsförbindelserna mellan länderna — alltså i de stycken som dominerar dessa relationer. Det har statsministern endast gjort på ett mycket knapphändigt och formellt sätt, som i huvudsak går förbi de stora problem som finns och som lyser oss mitt i ögonen. Jag kan inte här utförligt gå in på de handelspolitiska frågorna, men eftersom vi närmar oss en ny riksdagssession blir det snart tillfälle att återkomma till dem. Att i dem finns inneslutna en rad svåra problem är väl klart. Klyftan mellan priserna på råvaror och industriprodukter har ytterligare växt och därmed har u-ländernas exportinkomster försämrats. Enligt mångas mening föreligger här relationer som inte kan betecknas på annat sätt än som en imperialistisk utplundring av de fattiga länderna. Att söka förneka detta med något slags harmoniekonomisk konstruktion är knappast övertygande. De rika industrialiserade länderna gör i utrikeshandeln vinster på de fattiga ländernas bekostnad. Detta är ett faktum som man inte kommer ifrån oavsett i vilka termer man vill resonera. Det avgörande mediet för att bryta detta läge är att de utvecklingshämmade länderna industrialiseras och inte hålls kvar som huvudsakligen råvaruproducenter. Detta förutsätter en djupgående förändring av deras ekonomiska och sociala förhållanden, landreform och planering — med ett ord social revolution. Viktiga bidrag kan och måste emellertid ske genom en förändring av de handelspolitiska förhållandena, så att råvaruländerna får bättre betalt för sina produkter. Statsministern erinrar i sitt svar kortfattat om vissa svenska ståndpunkter, och jag har ingen invändning mot dem, allra helst som jag själv här i riksdagen har arbetat på att dessa ställningstaganden skulle göras. Men jag anser fortfarande att vår politik på detta område är halvhjärtad och att en rad ytterligare initiativ borde tagas. Ansträngningar för att skapa ett internationellt system av råvaruavtal och priskompensation bör kompletteras med uppställandet av kvantitativa importmål för industriländernas inköp av såväl råvaror som industrivaror från u-länderna. När det gäller den viktiga frågan om svenska företags investeringar i utlandet begränsar sig statsministern till allmänna satser om att utländska privatinvesteringar i u-länderna kan ha en betydande utvecklingsfrämjande effekt men att inte alla typer av privatinvesteringar är lika gynnsamma för det mottagande landet. Någon förståelse för den svåra problematik som här föreligger röjes inte i dessa satser, men jag hoppas att den därför inte saknas. Vilka är problemen? Att av utländskt kapital anlagda industriföretag i de fattiga länderna skapar arbetstillfällen, kan bidra till skolning och utbildning samt till utvecklingen av en inre marknad är på kort sikt obestridligt. De kan också medverka till en ökning av landets utrikeshandel. Men den andra sidan av denna process kan samtidigt vara att de utländska företagen suger ut ett fattigt lands naturtillgångar, lägger beslag på dess skickligaste arbetskraft och drar stora tillgångar ur landet genom hemtagning av profiter. Landets ekonomiska utveckling kan då bli snedvriden, vilket på längre sikt skapar svåra problem. Särskilt föreligger dessa risker när utländska företag begränsar sig till utvinning av råvaror. Stora socialpsykologiska problem uppstår för befolkningen både vid omställning till de krav som kapitalistiskt lönarbete ställer och när tillfälliga arbeten, t.ex. anläggningsarbeten, upphör. Insats av utländskt kapital kan inte alltid avvisas som skadlig för ett lands ekonomiska utveckling. Många länder med otillräcklig kapitalackumulation är helt enkelt tvungna att uppta utländska lån och uppmuntra till anläggning av utlandsägda företag för att få i gång en ekonomisk utveckling eller för vissa speciella syften. Historien lika väl som nutiden ger dock alltför många exempel på hänsynslös imperialistisk utplundring av de fattiga länderna och på reaktionär inblandning i deras inre utveckling för att inte utländska kapitalanläggningar i allmänhet måste betraktas som en negativ faktor. De stärker den kapitalistiska sektorn i landet och blir i praktiken ett stöd för ekonomiskt maktägande, reaktionära grupper. Endast under mycket speciella förutsättningar kan utländskt kapital och utländska produktionsanläggningar bedömas ha möjlighet att utöva ett positivt inflytande på den ekonomiska och sociala utvecklingen i ett u-land. Dessa förutsättningar synes i de flesta fall icke vara för handen i de länder där den svenska industrien gjort sina investeringar. Låt mig erinra om några av de de länder där svenskt monopolkapital har gjort stora investeringar. Sydafrika: Här finns ASEA, Atlas Copco, Sandviken, Alfa-Laval, Fagersta, Volvo, Lesjöfors — och apartheid. En av de största investeringarna har gjorts av Johnsons och Wallenbergs Avesta Jernverk i deras andeliAnglo-American Corporation. Här finns billig, obegränsad arbetskraft. Lönerna hålles nere genom regeringens politik. Portugal: Här finns bl.a. de svenska företagen Eriksberg, Mölnlycke, Billerud, SKF, Kockums och Algots. även här finns billig arbetskraft. De svenska kapitalinvesteringarna underlättar för Portugal att fortsätta sina kolonialkrig i Angola och Mocambique. Sydamerika: Alfa-Laval, ASEA, Rederi AB Nordstjernan, Scania-Vabis, Skandinaviska Banken, Handelsbanken, SKF, L M Ericsson, Grängesberg, Volvo, Atlas Copco, Bonnierföretagen, Electrolux, Kockums. Enskilda Banken och Tändsticksbolaget ingår i det jättelika investeringsbolaget ADELA, där amerikanskt kapital är dominerande. Aktiekapital: 200 miljoner kronor. Styrelseordförande: Marcus Wallenberg. Investeringarna sker i s.k. säkra länder, där man räknar med amerikansk intervention om utsugningen skulle hotas. Herr talman! Det finns en mycket anmärkningsvärd omständighet i samband med Lamco-affären, som inte så mycket har berörts i den allmänna diskussionen. Den »svarta veckan», den strejk som bröts genom insättande av gendarmer och militär, genom avskedande av aktiva fackföreningsmän och vräkningar av familjer från deras bostäder, inträffade redan i juli. Men först den 2 oktober fick allmänheten i Sverige reda på vad som hade utspelats. Detta trots att Grängesbergsbolaget har en särskild informationsdirektör, som från sina år som journalist och radioman borde känna till vikten av snabba nyheter. Ja, man kan rent av fråga sig om händelserna under den svarta veckan över huvud taget skulle ha blivit bekanta för den svenska allmänheten, om inte en svensk TV-grupp av en tillfällighet råkat inträffa i Nimba just under de dra matiska dagarna. Man kan göra den allmänna reflexionen att mycket av vad vi nu får reda på tycks framdragas genom tillfälligheter. Den svenske överbefälhavarens speciella förhållande till familjen Wallenberg kommer i ljuset genom en tillfällighet. De liberianska gruvarbetarnas kamp mot familjen Wallenberg blir i sina detaljer känd genom en tillfällighet. Man tvingas ställa frågan: Vad försiggår vid de många andra svenska företag, sammanlagt över tusentalet, som finns i utlandet? Förekommer det strejker också vid de svenska företagen i Sydafrika? Vad händer med arbetare som i Portugal kämpar för högre lön vid svenskägda företag? Hur är läget vid de många företag i Sydamerika som ADELA och därmed svenska affärsbanker och storföretag har pengar i? Vi vet inte mycket. Vi kan inte med bestämdhet säga, om inte också där förekommer »Svarta veckor» då ingen TV-patrull är på platsen. Jag har frågat statsministern, om regeringen vill ta initiativet till en utförlig kartläggning av de svenska kapitalinvesteringarna och av svenska företags verksamhet i utlandet. Statsministern har inte svarat på denna fråga. Jag skulle gärna vilja veta varför han icke är positiv till en sådan kartläggning, som jag anser vara nödvändig för att belysa väsentliga tendenser i nutida svensk samhällsutveckling. Däremot har statsministern svarat på den andra delen av samma fråga, som gällde en detaljerad offentlig redovisning av kapitaloch vinstströmmarna mellan Sverige och andra länder. Här anför han att det för en sådan redovisning skulle fordras utomordentligt detaljerade uppgifter och en arbetsinsats som sägs icke stå i proportion till värdet av det resultat som kan uppnås. Det är självfallet att här finns svåra problem, men dessa understryker snarast nödvändigheten av en undersökning. Vi har emellertid redan material som skulle kunna belysa dessa frågor, om det gavs offentlighet. I riksbankens årsbok redovisas ju summeringar av kapitalrörelserna till andra länder. Dessa bygger givetvis på detaljuppgifter beträffande olika länder, men detaljuppgifterna är ej offentliga. I andra länder, t.ex. Förenta staterna, finns en utförlig offentlig statistik om dessa förhållanden. Varför skall inte vårt land varje år kunna redovisa kapitaloch vinstströmmarna mellan Sverige och andra länder? Här handlar det inte om tidsödande undersökningar utan om offentlighet beträffande uppgifter som redan finns. Den sista frågan gällde regeringens inställning till en strängare kontroll och sovring av svenska företags investeringar i utlandet. Jag anser av en rad skäl en sådan kontroll nödvändig. Statsministern svarar att den inte går att genomföra av hänsyn till våra internationella åtaganden, bl.a. enligt OECD:s kapitalliberaliseringsstadgar. Härtill vill jag kortfattat anmärka följande. 1. Min uppfattning är att det redan finns ett utrymme för kontroll enligt gällande regler. Jag kan nämna att exempelvis i bankoutskottets memorial nr 1 till årets riksdag finns det tabeller som upptar tillstånd till direkta investeringar i utlandet, som givits av valutastyrelsen. Man måste alltså begära tillstånd för att få göra direkta investeringar i utlandet. I en PM som fogats till valutastyrelsens berättelse heter det bl.a.: »Vid bedömning av investeringarnas omfattning och utveckling bör observeras att under den tid här ifrågavarande statistik omfattar en liberal praxis tillämpats från de svenska valutamyndigheternas sida såväl beträffande ingående som utgående direkta investeringar. Endast rent undantagsvis har ansökningar om tillstånd avslagits.» Det har sålunda tydligen gjorts en prövning och vissa ansökningar om tillstånd har avslagits. Jag har då svårt att förstå statsministerns argumentation, att en sådan prövning över huvud taget inte kan ske under nuvarande förhållanden. 2. Om det utrymme som nu finns för kontroll är för litet bör vi verka för en förändring av de regler vårt land anslutit sig till. 3. Om detta visar sig omöjligt att genomföra bör vi överväga att säga upp sådana förpliktelser som hindrar vårt land att genomföra en riktig politik i förhållande till u-länderna, Det är helt orimligt att vår anslutning till olika rikemansklubbar av länder skulle få hindra oss att föra en politik av solidaritet med de fattiga folken.

Herr talman!

Jag har emellertid uppfattat saken på det sättet, att det inte var så blygsamma krav som herr Hermansson ställde utan att han avsåg att vi verkligen skulle gå in i en detaljkontroll på de olika punkterna, där man skulle kontrollera vinster och överföringar från olika dotterbolag över vilka vi inte har någon kontroll o.s.v. Det var detta som jag menade skulle medföra ett extraarbete som inte gärna kunde uppvägas av den eventuellt ökade insynen. Men, som sagt, efter de modifieringar som jag tyckte att herr Hermansson gjorde i sitt anförande ligger saken litet annorlunda till. Jag måste säga att jag är något överraskad över herr Hermanssons sätt att ta emot interpellationssvaret. Praktiskt taget alla de problem, som herr Hermansson ansåg vara väsentliga för bedömandet av svenska företags investeringar i u-länderna, är ju i propositionen nr 100 till 1962 års riksdag redovisade ungefär så som herr Hermansson själv ville att de skulle redovisas. Där finns allt det upptaget som herr Hermansson här efterfrågar. Att jag tillät mig att i interpellationssvaret nöja mig med en hänvisning till vad regeringen redan tidigare deklarerat trodde jag skulle uppfattas som ett hänsynstagande till det begränsade utrymme som vi otvivelaktigt har i riksdagsarbetet. Och framför allt tycker jag det är märkligt att herr Hermansson vill försöka göra gällande, att det skulle finnas en skillnad mellan min bedömning av de fattiga ländernas handelspolitiska situation och herr Hermanssons bedömning. Jag har i det relativt korta interpellationssvaret ägnat nästan en hel sida åt att erinra om vad Sverige gjort för att underlätta de fattiga ländernas handel med industriländerna, Jag har inte nöjt mig med att erinra om att vi slopat kaffetullen. Det spelar väl inte så stor roll i och för sig, men åtgärden var tänkt som ett incitament för länder med större total kaffeförbrukning än vår att följa i den svenska handelspolitikens spår. Detsamma kan sägas om vår verksamhet på alla fronter där det gällt dels att försöka riva ned handelsbarriärer som hindrar de fattiga länderna att sälja till de rika, dels att göra precis vad herr Hermansson efterlyste, nämligen att med hjälp av prisgarantien se till att dessa länder inte skall utsugas. Jag hänvisar till tidigare anföranden jag hållit i riksdagen och till rapporter från UNCTAD som antyds i mitt svar. Det kan knappast påvisas att det skulle finnas någon som helst meningsskiljaktighet mellan herr Hermanssons vilja att via handelspolitiken stödja de fattiga ländernas expansionsmöjligheter och den svenska regeringens handlande på konferenser och i praktisk politik. Jag vill alltså att kammarens ledamöter skall observera att vi med riksdagens stöd energiskt har slagits för de fattiga ländernas möjligheter att få inkomster den naturliga vägen, nämligen genom sin handel. Men det är helt naturligt att om vi inom regeringen, riks dagsmajoriteten och även herr Hermansson har den uppfattningen, att detta är en av de effektivaste metoderna att hjälpa de fattiga länderna, måste vi också vara beredda att vara med om att stödja deras industriella utveckling. Dessa frågor måste behandlas med stor varsamhet. Det finns ingen anledning för oss att gå till väga på ett sådant sätt, att den industriella utvecklingen i u-länderna hämmas, medan vi samtidigt försöker stödja dem när det gäller att hävda sig handelspolitiskt. Man kan fråga: Finns det enstaka företag —t.ex. det nu diskuterade — som sköter sig på ett sådant sätt att vi, trots vår vilja att stödja både ländernas utrikeshandel och deras industriella utveckling, likväl borde ha hissat stoppsignaler? Jag är ännu inte fullkomligt övertygad om det. De problem vi här har att ta ställning till tillhör otvivelaktigt världens mest allvarliga problem. Jag skall gärna vitsorda att jag liksom herr Hermansson blev i hög grad chockad när jag upplevde TV-programmet för en tid sedan. I varje situation där fattiga människors strejkrätt blivit kringskuren genom brutala åtgärder bör detta vädja till känslorna hos alla människor som har någon förståelse för vad solidaritet betyder. Jag vill göra den personliga deklarationen, att jag har känt detta krav på att fattiga människor skall ha en möjlighet att via strejkrätten hävda det enda de har att erbjuda på marknaden, nämligen sin arbetskraft, särskilt starkt vid två tillfällen tidigare. Den ena gången var lantarbetarkonflikten i Sverige 1922 och 1923. Jag tror att tusentals unga människor då fick hela sin samhällssyn bestämd just genom att man försökte att med brutalitet slå ned deras rätt att strejka. Den andra gången då jag greps av samma indignation var när de kommunistiska myndigheterna i Östberlin år 1953 med vapen i hand slog ned fattiga människors rätt att med strejken hävda sina intressen. Tredje gången var otvivelaktigt nu, men det är möjligt att skildringarna var i någon mån överdrivna. Den delegation som var utsänd från Gruvarbetareförbundet har ju lämnat en rapport, som jag med stort intresse skall ta del av. De tidningsreferat som jag har fått visar i varje fall att det finns en del att säga. Det problem som vi här har att möta kan inte lösas på annat sätt än så som vi har slutfört kampen mot brutaliteten gentemot den spirande lantarbetarrörelsen. Hur har det gjorts? Jo, genom en omändring av samhället, kan man säga, men också genom att den svenska fackföreningsrörelsen har tillvunnit sig en sådan styrka, att de metoder som kunde användas på 1920-talet i dag ter sig fullkomligt meningslösa.

Herr talman! De problem som har varit före i dennna debatt är utan tvivel ytterst allvarliga och betydelsefulla. Jag skall inte säga mycket, men jag har en viss erfarenhet av ett litet svenskt företags arbete i ett u-land; jag har själv varit i Kongo vid ett par tillfällen för att förbereda vår firmas ytterligare utveckling. Jag vill bara betyga att jag tror att det är synnerligen angeläget att man gör allt vad som kan göras för att genom privata initiativ skapa arbetstillfällen. Som alla förstår kan jag inte på något sätt mäta mig med de stora intressen med månghundramiljoners investeringar som herr Hermansson har dragit fram.

Statsministern har talat om betydelsen av att skapa en fackföreningsrörelse som kan bilda en grundval för bättre levnadsvillkor. Jag vill uttala den bestämda förhoppningen, att fackföreningsrörelsen då den fullföljer strävanden av detta slag lägger mycket stor vikt också vid det ekonomiska kunnandet hos de infödda, så att resultatet inte bara blir krav på högre lön utan också förståelse för de ekonomiska sammanhangen. Som ett enda litet bevis för denna betydelse kan jag nämna att första dagen efter Belgiska Kongos självständighetsförklaring våra anställda kom och ville ha dubbelt så mycket betalt. När vi frågade varför de skulle ha det svarade de: »Jo, nu är vi ju fria.» Vi behöver verkligen sätta oss in i u-ländernas förhållanden på ett annat sätt än vi kan göra när vi här hemma bedömer dem efter strikt demokratiska svenska grunder. Därför är jag, med de erfarenheter jag har, mindre tvärsäker när det gäller att ta ställning till situationer, som kanske många gånger ter sig ganska solklara från svensk synpunkt. Jag hyser också vissa förhoppningar om att den svenska regeringen något skulle kunna förenkla de betydande problem det alltid innebär för ett litet svenskt företag i ett u-land att skaffa importlicenser. Det ter sig för mig ganska motbjudande att man skall behöva utnyttja de möjligheter som finns att få valutabidrag t.ex. från Amerikas förenta stater och andra länder, vilka för binder sina bidrag med ovillkorliga krav på att mottagaren skall köpa varorna i det bidragsgivande landet. Det är inte särskilt tilltalande att nödgas köpa utländska råvaror i Amerika och frakta dem till Kongo och betala betydligt högre priser än vi skulle behöva göra om vi kunde köpa dem i t.ex. Sverige. Detta medför en onödig höjning av priserna på de produkter som man skall sälja i u-länderna. De försök som vi hittills, i synnerligen begränsad omfattning, har gjort för att få till stånd en ändring i dessa förhållanden har inte mötts med den förståelse som jag hade hoppats på.

Herr talman! Jag vill allra först tacka statsministern för hans varmhjärtade deklaration och ställningstagande i fråga om Lamco-konflikten. Jag tror det var nyttigt och bra att en sådan deklaration gjordes av landets regeringschef. På en punkt tror jag att statsministern missförstod vad jag sade i mina kommentarer till hans svar. Detta hade kanske kunnat undvikas om även jag i förväg hade delat ut mina reflexioner. Det gällde min bedömning av vad regeringen gjort i fråga om handelspolitiken. Jag sade att jag inte hade någon invändning mot de svenska ståndpunktstaganden som statsministern erinrade om i sitt svar, allra helst som jag själv här i riksdagen arbetat för dessa ställningstaganden. Jag tror inte detta kan tolkas som en antydan om att det skulle finnas någon grundläggande skillnad i vår inställning till dessa handelspolitiska förhållanden. Jag tillade emellertid, att jag fortfarande ansåg att Sveriges politik på detta område var halvhjärtad och att ytterligare en rad initiativ borde tas. Jag tror knappast heller att statsministern här behöver vara oenig med mig om att det återstår en rad initiativ som bör tas på detta område. Vi har ännu bara kommit en liten bit på vägen när det gäller att skapa ett gynnsammare handelspolitiskt klimat för de fattiga länderna. Statsministern sade sig också vara överraskad av mitt sätt att ta upp svaret. Jag tycker fortfarande att det var mycket formellt och knapphändigt även om det snuddade vid de olika problem som här finns att behandla. Det är ju möjligt att en interpellant alltid väntar sig oerhört mycket, särskilt när han väntat länge på svaret på en interpellation, och därför har större anspråk än vad både svararen och kanske de som åhör debatten har. Jag tyckte det var en rad väsentliga problem som statsministern faktiskt gick förbi — möjligen av hänsyn till den knappa tid som vi har för behandling av dessa grundläggande frågor. Det var två frågor som jag hade ställt. Den ena gällde en undersökning av de svenska kapitalinvesteringarna i utlandet. Jag skulle på den punkten vilja upprepa min begäran till regeringen att ta initiativet till en sådan undersökning. Jag tror nämligen att det är mycket betydelsefullt att vi får en offentlig kartläggning av de svenska investeringarna i utlandet och av svenska företags verksamhet där. Nu kan statsministern möjligen invända att Arbetsgivareföreningen, Exportföreningen och Industriförbundet nyligen tagit initiativet till en sådan kartläggning, en utredning om de faktorer som påverkat företagen när de valt att lokalisera produktion till utlandet och om de erfarenheter som de utlandsägda företagen hittills gjort. Jag anser det dock vara oriktigt att icke statsmakterna också är verksamma med utredningsarbete på detta område. Det bör icke överlämnas till den privata företagsamheten. Den andra frågan gällde en offentlig redovisning av kapitalrörelserna och rörelserna av räntor, utdelningar m.m. mellan vårt land och andra länder. Härvidlag finns redan ett mycket om fattande material i riksbanken, och jag skulle vilja vädja till regeringen att vara mer liberal också när det gäller att ge offentlighet åt dessa uppgifter. Herr talman! Slutligen bara i all korthet en reflexion när det gäller frågan om industrialiseringen i u-länderna. Statsministern påpekade i sitt senaste inlägg att detta är en väsentlig fråga. Det är den utan tvivel, men det mycket stora problemet härvidlag gäller de former i vilka industrialiseringen sker, och här finns en problematik som icke berördes i statsministerns svar, nämligen den inverkan som stora privatkapitalistiska företag, ofta dominerade av internationella bankoch affärsintressen, kan få på utvecklingen inom respektive länder. Jag skall illustrera detta mycket kortfattat genom att läsa upp några rader ur det material som det stora av mig tidigare nämnda investeringsbolaget ADELA, i vilket Marcus Wallenberg är ordförande, lämnar ut till sina aktieägare och till allmänheten. Marcus Wallenberg skrev där en artikel den 14 april 1965. Jag har originalet på engelska framför mig, och i översättning lyder hans uttalanden: »ADELA kommer att vara aktivt i de länder där det existerar ett gynnsamt klimat för privata investeringar.

Men denna antydan om att man vill hjälpa till att uppnå förhållanden som är väsentliga för existensen av privat företagsamhet är ju samtidigt ett ställningstagande till de inre samhällsekonomiska och sociala problemen i dessa länder. Sådana ställningstaganden gör de privatkapitalistiska företagen, och det skapar en mycket svår problematik, som det vore angeläget att vi hade längre tid än nu att diskutera och som jag ytterligare en gång velat understryka i mitt in
Herr talman! Den målsättning som u-länderna själva angett för relationerna mellan de rika och fattiga länderna har uttryckts i den engelska slogan »Trade — not aid» — handel — inte hjälp. Om vi skall kunna komma dithän, att vi når den målsättningen och åstadkommer ett naturligt samarbete mellan rika och fattiga länder i världen, fordras en industrialisering av u-länderna. Den saken har vi alla varit överens om, Denna hjälp till industrialisering måste ges på många sätt. Den kan inte bara ske genom att man skickar över gåvomedel från de rika länderna till de fattiga. Den måste också ske på det sättet, att industrier i de rika länderna etablerar sig i utvecklingsländerna. Så sker ju också i fullt samförstånd med u-länderna. Härvidlag har vi en samverkan mellan världsbanken och dess organ å ena sidan och industrierna å den andra sidan. Vi måste väl därför säga att det är till fördel för u-länderna, om en industrialisering sker på de olika vägar som nu står till förfogande. De industrier som byggs upp i ett u-land måste också åstadkomma många av de sociala anordningar som samhället eljest står för, t.ex. skolor och sjukhus. På det sättet hjälper man u-länderna. Man kan givetvis diskutera det sätt på vilket dessa uppgifter har genomförts av olika företag, men den saken skall jag inte gå in på i detta sammanhang. Jag tycker emellertid att det är angeläget att påpeka att den verksamhet som vi bedriver i u-länderna måste vara diversifierad. Den måste med andra ord vara så mångskiftande, att vi snabbt kan lösa de svåra problem som uppstår. I det sammanhanget spelar givetvis fackföreningsrörelsen en mycket stor roll. Vi vet vilka oerhörda svårigheter som den internationella fackföreningsorganisationen har mött just i Afrika. Det har varit svårt att bygga upp en fackföreningsrörelse som är ansvarsmedveten. På den punkten tycker jag att vi har anledning att ge den internationella fackföreningsrörelsen en eloge — inte minst gäller detta den tid som Arne Geijer var ordförande — för dess försök att skapa en slagkraftig och ansvarsmedveten fackföreningsrörelse. Får jag sedan, herr talman, bara framföra ytterligare ett par synpunkter. För att man skall uppnå målsättningen »Trade — not aid» är förutsättningen, som påpekats tidigare i denna debatt, att det inte i själva verket blir u-länderna som subventionerar de rika länderna på det sättet, att de rika länderna får möjligheter att köpa råvaror till orimligt låga priser. Från oppositionens sida har vi ofta haft kritik att rikta mot regeringen när det gäller ulandsfrågan, men jag vill nu ge ett erkännande till regeringen för det initiativ den tagit i UNCTAD när det gäller att få till stånd en överenskommelse om supplementär finansiering. Jag vill livligt hoppas att regeringen även framgent skall vara aktiv för att försöka driva fram en lösning av denna mycket viktiga fråga. Ytterligare ett mycket stort problem har antytts i debatten; ett problem som vi också måste finna en lösning på.

Jag har bara velat nämna detta för att ge en antydan om de stora svårigheter som föreligger. Jag tror inte att lösningen på detta problem ligger i att man decouragerar företag från att etablera sig i u-länderna. Jag tror tvärtom att en sådan etablering är en nödvändig del av hjälpen till utvecklingsländerna.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som kom snabbt — till och med snabbare än vad dagens föredragningslista här i kammaren anger. I interpellationen har jag tillåtit mig att göra vissa jämförelser mellan privat verksamhet och statlig sådan. Vi befinner oss i ett skede av stark rationalisering inom det privata näringslivet. Inom varje företag finns det självfallet en åstundan att genom utvidgningar och förbättringar åstadkomma så goda resultat som möjligt. Ibland händer det också att man i detta syfte slår samman flera företag till ett. Om denna rationalisering liksom om strukturrationaliseringen finns egentligen bara en mening, låt vara att man med rätta understryker vikten av att man här med hänsyn till framför allt de anställda går fram med en viss försiktighet. Man får självfallet heller inte låta tillfälliga konjunkturdämpningar vara avgörande vid bedömandet av huruvida ett företag skall anses ha möjlighet att fortsätta eller inte. Men det är naturligtvis inte bara inom näringslivet som man bör ha möjlighet till förenklingar och rationaliseringar och därmed besparingar. Den statliga förvaltningen kan naturligtvis ingalunda undantagas. Vi vet, att det för staten är en tvingande nödvändighet att inte bara försöka hålla tillbaka utan även skära ned utgifterna där så låter sig göra utan allvarliga olägenheter. Jag skulle föreställa mig att finansministern, när han om några veckor står här i talarstolen och presenterar sin budget, kommer att säga att budgetsituationen är om inte oroande så dock besvärande. Vid presentationen av kompletteringspropositionen i våras var finansministern faktiskt införstådd med att rationaliseringar och effektiviseringar inom den offentliga sektorn är nödvändiga. En utredning om programbudgetering och kostnadsredovisning inom statsverksamheten aviserades också. Den skulle utföras inom statskontoret och redovisas under hösten. I dag finns väl inte stort hopp om att detta kan göras i höst, men vi får kanske tänka oss att redovisningen i stället lämnas i vår, och det är ju bra det också. Den statliga verksamhetens omfattning får man en viss föreställning om, när man tar del av hur stort antalet anställda är. Inom den statliga och statsunderstödda verksamheten sysselsättes ungefär en kvarts miljon människor. Lägger vi därtill de affärsdrivande verkens cirka 150000 människor är vi uppe i drygt 400 000. Vi har mer än en gång hört att 1 procent lönehöjning för statsanställd personal ger en kostnad på cirka 100 miljoner kronor. En mycket enkel räkneoperation ger då vid handen att samtliga utgifter rör sig i storleksordningen 10 miljarder kronor. Även en ganska blygsam reducering skulle därför komma vilken finansminister som helst att med förtjusning gnugga händerna. Finansministerns redogörelse i svaret ger endast en antydan om något av vad som pågår inom de båda statliga rationaliseringsorganen, riksrevisionsverket och statskontoret. Det är kanske inte möjligt att ge en utförligare redovisning i ett interpellationssvar, men jag hade nog väntat mig att få mera konkreta exempel på vad som gjorts och vad som göres. Det finns inte särskilt mycket att ta på i svaret i det avseendet. Man tänker sig vissa förändringar rörande den statliga publiceringsverksamheten. Därigenom tror man sig kunna spara ungefär 3 miljoner kronor. Vidare har man gått in för ett centraliserat budgetredovisningssystem för det nyligen förstatligade polisväsendet och räknar med en personalbesparing på 50 befattningshavare, varigenom sannolikt sparas ett par miljoner kronor. Det är naturligtvis pengar det också, även om det inte är så mycket på ett område där man rör sig med utgifter på många miljarder kronor, som jag nyss framhöll.

Jag vet inte om man bland dem skall räkna in de besparingar som enligt finansministern nu utreds inom särskilda kommittéer. Vi vet så litet om dessa saker. Svaret är så allmänt hållet att det vore värdefullt om finansministern ville komplettera det med en upplysning om vilka utredningar som främst åsyftas utöver den nämnda ADB-utredningen. Beträffande denna utredning torde inte vara annat än positivt att säga. Det kan åstadkommas avsevärt på denna väg. En annan detalj i svaret, nämligen vissa planerande förändringar inom sjukvården i syfte att avlasta administrativt arbete från fackkunnig sjukvårdspersonal, innebär naturligtvis också ett steg i rätt riktning även om det är litet i det stora sammanhanget. Jag är medveten om att den nya organisation inom rationaliseringsverksamheten, som under några år har tilläm pats, har medverkat till ökad effektivitet. Vi känner emellertid inte till tillräckligt mycket om resultatets storlek och betydenhet — och kanske gör finansministern det inte heller — men det vore värdefullt att få en bättre inblick i dessa förhållanden. Den väsentliga frågan är dock om det inte i den statliga verksamheten måhända ändå bedrivs en rationaliseringsoch besparingsverksamhet i alltför hävdvunna och kanske något byråkratiska former. Alla känner vi till den världsberömda Parkinsons lag, som visar hurusom sju personer kan beredas full sysselsättning med utförandet av en persons arbete. I detta sammanhang vill jag påpeka att jag med rationalisering inte menar att genom tidsstudier och ytterligare arbetsbelastning pressa den berörda personalen hårdare. Tvärtom gäller det att genom användning av tidsenliga metoder och maskiner nå en lättnad i den manuella arbetsbördan. Inom den privata sektorn har man ju kostnadstrycket på sig.

Resten hade fått kompenseras med rationaliseringar. Han pekade vidare på de affärsdrivande verken, vilka som bekant har en betydligt bekvämare position. Portona och transporttaxorna steg under samma tid med ungefär 40 procent, Ändå är affärsverken i varje fall i viss utsträckning underkastade konkurrens, något som av naturliga skäl saknas inom den statliga verksamheten i övrigt. Som jag ser saken är det faktiskt delvis en politisk uppgift, d.v.s. en uppgift för regering och riksdag att på allvar ta sig an rationaliseringsfrågan. Det gäller att gång efter annan försöka få till stånd en generalmönstring av rationaliseringsmöjligheterna. Jag tror också att tiden är mogen för att allmänheten får veta litet mer om vad som händer på detta område, och det kan knappast ske med mindre än att man har ctt parlamentariskt inslag i ett organ som tar upp dessa frågor från de utgångspunkter jag här berört. Vi vet alldeles för litet om hur mycket det rationaliseras och om det rationaliseras förståndigt och med hänsyn till vad i tidsläget är möjligt. Arbetsuppgifter skulle säkert inte saknas för en besparingsoch = rationaliseringskommitté. Den skulle kunna få rätt vidsträckta uppgifter. Jag vet att så fort man talar om besparingsutredningar stegrar sig finansministern med tanke på resultatet av en besparingsutredning för åtta år sedan, och jag är ense med honom om att resultatet av den utredningen inte var uppmuntrande. Men, herr finansminister, det finns ett gammalt talesätt på landsbygden som lyder: »Man bränner inte upp ladan för ett svagår», d. v. s. man avstår inte från möjligheten att göra undersökningar, därför att man en gång har misslyckats. Skam åt den som det gör! Nej, nya kraftag är vad som behövs i ett sådant sammanhang. Vi får se, kanske lyckas vi bättre nästa gång. Jag skall inte gå in på frågan om att ytterligare engagera staten i näringslivet. Jag tror inte att mycket gott kan bli följden härav. En annan sak är att de nuvarande statliga bolagen måhända kan organiseras på ett mera ändamålsenligt sätt, Skäl finns för en omprövning, men ett oeftergivligt villkor är, enligt min mening, att det dras en strikt gräns mellan sådana statliga företag, som har en monopolställning, och övriga företag. Annars råkar man lätt i den situationen, att vissa statliga företag genom den indirekta beskattningen, så där i skymundan, kan brandskatta de svenska skattebetalarna.

Herr talman! Det är uteslutande min artighet mot partiledarna som utgör förklaring till att jag rent automatiskt placerade herr Hedlund i första rummet när det gällde mina tre interpellationssvar. När jag sedan lyssnade på herr Hedlund var jag mycket intresserad av om jag skulle få några konkreta uppslag. Herr Hedlund har ju sex år bakom sig som inrikesminister med goda inblickar i och utsikter över statsförvaltningens olika grenar och dessutom en kortare tid som generaldirektör i ett av de statliga ämbetsverken. Men vad herr Hedlund sade var egentligen ingenting mer än sådana allmänna besked som vi alla kan vara ense om, att statsverket inte får undantagas i rationaliseringsarbetet och att vi måste utnyttja alla möjligheter att göra besparingar. Herr Hedlund hänvisade till att jag i kompletteringspropositionen hade varslat om att arbetet med en programbudgetering möjligen skulle kunna redovisas vid årets höstriksdag, men tyvärr kan jag inte det. Jag har i interpellationssvaret sagt att det kommer att redovisas inom kort. Det är det besked jag fått av den grupp rationaliserare som arbetar med den saken. Sedan är det klart, att om vi kan vinna några procent inom statsförvaltningens ämbetsmannakår, så är det av utomordentligt värde, på samma sätt som det är inom all annan verksamhet, om man kan rationalisera bort en del arbetskraft och få en bättre ekonomi på verksamheten. Herr Hedlunds siffror var kanske tilltagna litet i överkant, när han jämförde procenten med 100 miljoner kronor, men skillnaden är för liten för att jag skall träta med honom om den. Men jag vill göra herr Hedlund uppmärksam på att staten i stor utsträckning är ett serviceorgan och att allmänheten är mycket uppmärksam och lätt irriterad om påtagliga försämringar i servicen inträder, även om försämringarna medför vissa ekonomiska besparingar. När herr Hedlund sedan efterlyste — och där var han mera konkret — vad det är för utredningar jag nämnt om i mitt interpellationssvar och som är på gång, vill jag erinra om att statskontoret ständigt har sådan utredningsverksamhet på gång med organisationsexperter. För närvarande pågår inom berörda verk en mycket omfattande utredning om huruvida arbetsmarknadsverkets organisation är rationell och effektiv. Som jag meddelat i svaret pågår också en översyn på andra områden. Jag kan där nämna riksrevisionsverket som ett exempel, Jag har med avsikt hållit de affärsdrivande verken utanför i mitt svar. Man torde knappast kunna klaga på rationaliseringstakten där, om man betänker att de är serviceorgan. När man däremot i allmänna lamentationer klagar över vår svällande statsförvaltning och underförstått talar om dålig rationaliseringstakt, så brukar man ju inte göra den distinktionen att skilja ut de affärsdrivande verken. Man tar alla i en klump. Om vi ser på SJ, så har det där skett en så snabb personalreduktion som varit praktiskt möjlig. En rationalisering inom SJ kan endast ske genom ned läggning av oräntabla bandelar. Vi har ju av och till diskussioner här i riksdagen om det populära i att rationalisera så att oräntabla bandelar nedlägges. Herr Hedlund har tyvärr lyst med sin frånvaro som rationaliserare, när dessa diskussioner varit före här i kammaren, men det bättrar sig förmodligen i fortsättningen. Ser vi sedan på posten, är det klart att om vi inskränker postutbärningen till en gång om dagen i stället för som nu två gånger, så kan man genomföra besparingar och rationaliseringar. Men då är vi tillbaka till frågan om att väga besparingarna mot servicesynpunkterna. Jag kan avslöja för kammarens ledamöter att jag har fört diskussioner med postverket om den saken. Jag kan inte nu säga vad de överläggningarna kommer att leda till, men det är helt naturligt att man drar sig för försämringar i postutbärningen. Framför allt är näringslivet helt beroende — förklarar man där själv — av att få sina postförsändelser dels på förmiddagen och dels på eftermiddagen. Nu är hela denna rationaliseringsverksamhet, vilket kanske många glömmer, en fråga om att hindra en annars nödvändig naturlig personalutbyggnad genom att statsförvaltningen växer och måste växa. Jag tar några exempel. Det är ju klart att arbetsmarknadsverket i en tid då alla kräver en alltmer ambitiös arbetsmarknadspolitik måste ha folk för att ta hand om denna verksamhet. Jag minns från den tid då jag var ansvarig för arbetsmarknadsverket, vilken ytterst liten och blygsam organisation som fanns i verket för arbetsvårdens vidkommande. Det var några man i det centrala ämbetsverket. Nu sitter det i varje länsarbetsnämnd en organisation som har att ta hand om handikappade och försöka hjälpa dem till rätta i arbetsmarknaden. Herr Hedlund har naturligtvis med sitt kända intresse för de handikappade inte nå gonting att invända mot den utbyggnad av verksamheten som ägt rum på detta område. Vi har den skyddade verksamheten som byggts upp och som kräver sitt, vi har anspråken på att göra förmedlingsverksamheten allt effektivare. Tyvärr kan ju på vissa områden förmedlingen av ett enda fall kräva utomordentligt mycket arbete, framför allt när det gäller handikappade och partiellt arbetsföra. Där är det således inte så enkelt att säga att vi skall reducera organisationen. Här kan det bli fråga om att hålla den uppbyggnad och den expansion av organisationen, som man kanske ur andra synpunkter skulle vilja genomföra, inom något så när rimliga gränser. Jag kan som exempel även ta lantmäteristyrelsen, som herr Hedlund själv en kortare tid varit ansvarig för som generaldirektör. Av den väldiga exploateringsverksamhet, vi för närvarande har beträffande fritidsbebyggelsen med en mångfald avstyckningar, gränsbestämningar och annat, följer att även den organisationen måste ha sina servicemän för allmänheten. Herr Hedlund brukar då och då här i talarstolen tala om den förvildning och demoralisering som är en följd av samhällsutvecklingen och som tar sig uttryck i olika olustiga företeelser i storstäderna, såsom våldsbrott och störande uppträdande. Herr Hedlund har förmodligen ingen annan rekommendation för att avhjälpa detta än att vi måste ha en ordningsmakt, ett polisväsende och en fångvård som så utbyggs att vi kommer till rätta med dessa problem. Man har således i utvecklingen vissa företeelser som helt enkelt gör att speciella områden, som staten har ansvaret för, måste expandera. Hela den väldiga skolexpansionen är väl det mest eklatanta beviset på hur ett område, där staten har ansvaret, nu expanderat mycket snabbt. För något år sedan gjordes ett ra tionaliseringsingrepp på skolans område i fråga om delningstalet för grundskolans klasser. I dag kan man avläsa en inbesparing av ungefär 500 lärartjänster, vilket det inte har talats så mycket om men som jag gärna kan anföra när jag står här i talarstolen. Vi har för mellanstadiet och högstadiet :i grundskolan ett delningstal på 30. Detta innebär i praktiken att vi har. en medelstorlek av klasserna på 26—27 elever. Vi har för de tre lägsta klasserna på grundskolans lågstadium ett delningstal på 25, vilket innebär att vi :i dessa tre lägsta klasser har ett normalantal av 21—22 elever.

| Det finns naturligtvis vissa sådana här frågor. Men då får man också vara på det klara med att man kommer. in på den servicebetonade sidan och får göra alla dessa avvägningar. Inom sjukvården — som herr Hedlund även tog upp — pågår för närvarande ett rationaliseringsarbete, och riksdagen kommer att få ta ställning till ett förslag om en speciell rationaliseringsorganisation på området. Det är gamla SJURA som byggs ut och får en mer omfattande verksamhet i rationaliseringens intresse. Vad man kanske inte heller tänker på då man allmänt talar om dessa frågor är en sådan sak som att när riksdagen fattar beslut om att den ordinarie arbetstiden skall reduceras, så utlöser detta ögonblickligen krav på motsvarande kompensation i form av mera arbetskraft för exempelvis vårdområdena. En arbetstidsförkortning för fångvårdspersonalen och för sjukvårdspersonalen kan inte ersättas genom att fångvårdspersonalen arbetar snabbare än tidigare, eftersom det är fråga om en dygnetrunt-bevakning. Nytt folk måste då rekryteras som kompenserar den förkortade arbetstiden. Det är en rad sådana här detaljer som rullas upp när man går från allmänt tal till konkreta åtgärder. Nu är det lätt att vara misstänksam mot statsförvaltningen. Många gånger är det populärt att säga, att här är det förmodligen en viss slöhet — Parkinsons "lag gör sig gällande över alla bräddar, något som näringslivet med den kostnadspiska det har över sig inte kan tole 'rera. I allt väsentligt är detta ovederhäftigt tal — det vill jag bestyrka. Jag är ju tvingad att inte tala allmänt utan måste 'med mina kolleger ta upp område efter område och försöka se efter vilka besparingsmöjligheter som finns, och jag är kanske mera vittnesgill än dem som nöjer sig med allmänna talesätt. Vad besparingsutredningarna beträffar har jag tidigare sagt att jag inte hyser så särdeles stor entusiasm för dem. Det beror inte bara på att den besparingsutredning som arbetade för åtta år sedan strandade. Det fanns en utredning i milten på 1950-talet som fick samma sorgliga ändalykt. En utredning kan egentligen inte göra annat än ge sig på vissa sakanslag. Finns det parlamentariskt inslag i utredningen kan den naturligtvis ha en uppfattning om huruvida ett ämbetsverk har för mycket folk för den och den arbetsdetaljen eller inte. Men jag tror rent allmänt att detta är en fråga för organisationsexperter och mera professionella administratörer, som kan facket och från sina utgångspunkter tränger in i det hela. Riksdagen har ju sina representanter i båda de statliga ämbetsverk som stund ligen, dagligen, veckoligen och månatligen följer upp allt vad som sker på detta område, nämligen statskontoret och riksrevisionsverket. I styrelserna för dessa verk sitter numera representanter för riksdagen. Som jag ser det har emellertid den bevakningen inte någon avgörande betydelse då det gäller de speciella besparingsåtgärder som här aktualiserats.
Herr talman! I min interpellation framhöll jag ju att jag gärna såge en redogörelse för vad som hittills gjorts på ifrågavarande område. Sedan ställde jag frågan: Avser regeringen att vidtaga några speciella rationaliseringsåtgärder inom den statliga verksamheten?

Jag har emellertid ställt frågan: Har man gjort tillräckligt mycket? Om svaret inte är ja undrar jag huruvida man i så fall kan göra mer och vad man avser att göra. Jag har inte på något sätt uttalat mig om en minskad service till allmänheten. Jag har inte heller klagat — som finansministern säger — på de statliga organen och de statliga befattningshavarna.

Finansministern klagar över att jag inte i mina erinringar till hans svar har presterat konkreta förslag i rationaliseringssyfte. Jag trodde knappast att detta var platsen att ge i en sådan här kommentar till ett föga innehållsrikt svar.

Dessa kanske man också tillägnat sig i stor utsträckning inom den statliga förvaltningen, men vad vet vi om det av detta knapphändiga svar? Det är sådant jag vill ha bättre klarhet om. Man har alltså denna press på sig i enskilt näringsliv därför att kostnaderna på något sätt måste täckas av priserna.

Herr talman! Herr Hedlund hade behov av att säga att han inte har någon speciell uppfattning om statsförvaltningens effektivitet. Han har endast i all stillsamhet gått omkring och undrat och vill nu förmedla denna undran till finansministern och regeringen. Jag har försökt gå honom till mötes, men får beskedet att det första svaret var för kort och att mitt andra inlägg snarast var för långt. Det finns naturligtvis rent matematiskt — jag bortser från innehållet eftersom jag är part i målet — möjligheten att förlänga det första anförandet med en del av det andra eller förkorta det andra och på så sätt få ned det hela till vad man anser vara lämpligt vad längden beträffar. Innehållsmässigt är det möjligt att jag inte kan tillfredsställa herr Hedlund.
Herr talman! Jag tycks inte heller kunna tillfredsställa finansministern med klara besked om vad jag menar. Jag menar endast att andra delen av svaret inte så mycket hörde hit.
Herr talman! De små ömsesidiga missförstånden mellan finansministern och herr Hedlund skall jag inte lägga mig i. Vad som föranledde mig att begära ordet var en passus i herr Hedlunds anförande, där han uttryckte en önskan om att folkrepresentationen skulle få någon insyn i vad de rationaliserande och organisationsundersökande verken arbetar med och vilka resultat de till äventyrs uppnår. Jag skulle litet närmare vilja precicera vad finansministern sagt. Alltifrån den tid då vi hade statens organisatiönsnämnd och sakrevisionen plus statskontorets och riksräkenskapsverket, som det då hette — numera kallas det som bekant riksrevisionsverket — har vi haft parlamentariska inslag i samtliga dessa institutioner. Efter omorganisationen år 1962, då sakrevi: sionen och organisationsnämnden försvann genom att byggas in i de båda verken statskontoret och riksrevisionsverket, har vi representanter från alla partier i dessa. Även centern har alltså en företrädare i riksrevisionsverkets styrelse. Ingenting skulle vara mer välkommet för dessa verk än om riksdagens ledamöter ville intressera sig mera för deras verksamhet. Jag har tillhört styrelsen för först organisationsnämnden och sedan statskontoret i rätt många år, och jag vill understryka att det skulle verka i hög grad stimulerande, om riksdagen närmare ville följa arbetet.

Vill man ha exempel på detta har en del redan nämnts här, och jag kan ge några mycket konkreta. Jag skulle vilja rekommendera dem som är intresserade att ta kontakt med förslagsvis rikspolisstyrelsen och höra dess uppfattning om den arbetsuppläggning och organisation som den har genomfört efter samråd med statskontoret. Styrelsen intygar själv att denna ger mycket betydande personella, ekonomiska och effektivitetsmässiga vinster. För närvarande pågår i statskontoret en stor och tung utredning om hela det statliga trycket och allt vad det för med sig om man försöker sig på en effektivisering och rationalisering därvidlag. Det är en affär på betydligt över hundratalet miljoner kronor, och man måste ta för givet att där finns betydande besparingsmöjligheter. Med tanke på den jämförelse som herr Hedlund gjorde med den enskilda företagsamheten. kan jag nämna att vi i statskontoret sedan några år har en utredning i gång om möjligheten att även: i statsförvaltningen försöka föra in: något av kostnadsredovisning och effektivitetsmätning på ett annat sätt än vi hittills har haft, Det är en mycket svår uppgift och det är inte säkert att vi lyckas, men redan att experimentet görs är av intresse. :: På motsvarande sida skulle man kunna belysa en rad uppgifter av samma typ för riksrevisionsverket.

Slutligen vill jag erinra om att det enligt verksstadgan vid varje verk skall finnas en särskild tjänsteman — organisationsföredragande som det heter — vilken uttryckligen är ansvarig för att alla effektivitetsbefrämjande åtgärder vidtas vid verket. Jag kan intyga att man inom löntagarorganisationerna på olika stadier ofta har uttalat sitt intresse för att medverka i den riktningen. Herr Hedlund har dock — även om han bara följer dessa frågor litet mera vid sidan om — absolut rätt i att tillräckligt mycket inte kan göras. Jag har nu, för att inte förlänga denna diskussion alltför mycket, utelämnat hela den militära sidan, men jag tror man kan säga att där kanske ännu mer hade kunnat uträttas, först av organisationsnämnden och därefter av statskontorets militära avdelning. Detta syns emellertid inte på grund av att inflation och ständiga förändringar omvandlar de förhållanden som man undersöker. Vad som kan konstateras är att, om man på denna väg inte hade kunnat åstadkomma de effektiviseringar som genomförts, inflation m.m. skulle ha lett till än större kostnader än vad som nu blivit fallet. Även när det gäller kostnadsbesparingar försöker man åtminstone inom statskontoret att lämna en klar redovisning. Jag tror mig våga påstå att hela statskontorets ledning med mycket stor tillfredsställelse skulle hälsa ett ökat intresse hos riksdagens ledamöter för denna synnerligen viktiga verksamhet.
Herr talman! Jag vet att det inte är särskilt populärt att så här före ett arbetsfyllt plenum förlänga en interpella tionsdebatt. Men när jag, som under snart 30 år varit statstjänsteman, hörde herr Ståhl så helhjärtat och varmt försvara den statliga verksamheten, kunde jag dock inte underlåta att begära ordet. Det var rent rörande att höra den tro på att allt är gott och väl beställt inom statsförvaltningen, som kom till uttryck i herr Ståhls anförande. Det ligger mycket i herr Hedlunds interpellation.

Jag tror inte att det bara gäller att införa arbetsbesparande metoder och maskiner — som herr Hedlund uttryckte det.

Jag tror att det finns ganska mycket att göra just på detta område för att få tjänstemännens arbetstid använd om inte direkt till produktivt arbete så i varje fall till mindre onödigt arbete än de nu tyvärr i alltför stor utsträckning utför. Jag vet inte om jag får ge finansministern ett råd, men jag skulle i varje fall till slut vilja peka på ett område, där det säkerligen skulle gå att rationalisera en hel del. Jag tänker på kostnaderna för resor och traktamenten.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig om jag vill medverka till en sådan reform av gällande skatteoch bidragsregler beträffande folkpensionärer att orimliga avbränningar på pensionärernas extraförtjänster förhindras.

Herr talman! Även om det inte precis kan accepteras att artigheter mot partiledare tar sig sådana former, att den ytterligare förrycker den redan förut förryckta arbetsordningen i riksdagen, är det klart att jag kan tänka mig att vänta några minuter på finansministern, bara inte folkpensionärerna behöver vänta på finansministern både månader och år för att få sina frågor lösta. Jag ber i alla fall, herr talman, att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Det var ju förvånansvärt positivt, och jag vill uttrycka min glädje härför och för att finansministern vitsordat att det kvarstår besvärande problem trots vissa förbättringar, av vilka en del antytts i svaret. När vi i våras hade denna fråga uppe till debatt med anledning av ett par motioner, möttes vi inte av samma förståelse av finansministerns partivänner i utskottet och i kamrarna. Det var då andra tongångar. Dessa partivänner var tydligen — så är förhållandet onekligen ibland — mer regeringstrogna än regeringen själv. Man fann då inte något skäl att nu medverka till en ändring, man kunde inte finna att tiden var mogen att riva upp fältet, i varje fall inte innan systemet fått praktiseras — så lät det då. sg Mot den bakgrunden är glädjen över finansministerns svar i dag särskilt berättigad. Jag fäster stort avseende vid skillnaden mellan marsståndpunkten och decemberståndpunkten eller — kanske jag bör säga — mellan de socialdemokratiska ståndpunkterna såsom de tidigare företrätts i riksdagen och såsom de nu företräds av finansministern. även om riksskattenämndens senaste anvisningar medfört vissa förbättringar för folkpensionärer med sidoinkomster, kan kvarstående problem inte bagatelliseras. Låt mig anföra några exempel på hur det nuvarande systemet kan slå. Jag tillät mig i den nyss refererade debatten under vårriksdagen att anföra ett exempel som visade hur stor marginalbelastningen kunde bli om man använde sig av ett riksmedeltal för det kommunala bostadstillägget. Marginalbeskattningen blev, vid mycket blygsamma sidoinkomster, drygt 2400 kronor. Ökades sidoinkomsterna med ytterligare några hundra kronor blev marginalbelastningen så hög som 126 procent. Jag har roat mig med att undersöka aur detta slår i den stad där jag själv bor, i Solna, där de kommunala bostadstilläggen är annorlunda utformade.

Skulle han arbeta ytterligare litet mer och ha 4000 kronor i sidoinkomst i' stället för 3 500, så minskar han sin nettobehållning från 9 330 till 9125 kronor. I båda dessa fall är det fråga om en marginalbelastning på 141 procent. Det är berättigat att pensionärerna frågar sig vad det egentligen är för fel på deras arbetsinsatser, eftersom man straffbelastar dem hårdare än säkert någon annan grupp, samtidigt som arbetskraftsläget är sådant att alla armar verkligen behövs i produktionen. När pensionärerna hör av sig i denna fråga, i tidningarnas insändarspalter och i personliga brev, så är det inte uttryck för någon kverulans utan för en djup besvikelse över att just de gamla lönas så illa. I tidningen Dagen refererades tidigare i år ett fall. En gammal man, född 1887, hade ryckt in i sitt gamla jobb och tagit ett skift i veckan. Hans förtjänst för detta blev 220 kronor. 55 kronor därav gick till skatt enligt tabellen. Men för att han skulle slippa kvarskatt betalade han in ytterligare 150 kronor, och alltså återstod endast 15 kronor av det han hade förtjänat. Men ändå fick han ingenting tillbaka, utan han fick en kvarskatt på 47 kronor. Hans förlust för att han hjälpte en före detta arbetskamrat genom att ta ett skift i veckan och för att han hjälpte till i prouduktionen var 47 kronor i straffskatt till samhället. Det behövs bra mycket av arbetsglädje för att kompensera den bitterhet som en sådan behandling lätt föder.

Det är orimligt. I Aftonbladet, som finansministern torde ha en vis sympati för, förespråkade dess skatteexpert nyligen skattefrihet för alla folkpensionärer utan annan inkomst än folkpension med eventuella tillägg. Det är en rimlig ståndpunkt. Som tidigare folkpartimotioner har föreslagit bör man sedan åstadkomma bättre avtrappningsregler för det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga. Det vore glädjande om pensionsförsäkringkommittén kunde åstadkomma en omkonstruktion av de inkomstprövade förmånerna, framför allt då bostadstilläggen. Jag tror emellertid inte att lösningen står att finna enbart på den vägen. Även om tvåtredjedelsreduceringen av tilläggen mildras, mås te det till förändringar på skattesidan för att systemet skall fungera tillfredsställande. Det får helt enkelt inte vara så att större arbetsinsats och mera bruttoinkomst leder till ett mindre netto. En annan fråga gäller tidsperspektivet. Denna fråga hastar. Pensionsförsäkringskommittén har till sig nyligen fått frågan om utredning av allmän egenpension och harmonisering av bestämmelserna i de skilda allmänna pensionssystemen. Den frågan torde ta en inte obetydlig tid i anspråk. Jag hoppas att finansministern vill medverka till att den begränsade fråga vi i dag talar om löses genom ett delresultat från den kommittén. Om därtill finansdepartementets interna undersökningar snabbt leder till ändrade regler, finns det all anledning att glädja sig över finansministerns svar i dag. Jag vill uttrycka den förhoppningen att det inte kommer att dröja länge innan pensionärernas rättvisa krav blir tillgodosedda.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att här ta upp någon debatt, men jag tycker nog att fru Nettelbrandts inlägg var litet för ensidigt för att få stå oemotsagt. Om det är någon som tar emot bekymrade brev från folkpensionärerna är det finansministern. Det går väl inte en dag utan att det för mig serveras det ena fallet i alla dess detaljer, det andra fallet i dess detaljer och det tredje fallet i dess detaljer. Ibland och i den mån tiden räcker till brukar jag undersöka dem, och då kan det visa sig att vederbörande folkpensionär har dragit på sig en extraskatt därför att ban har haft en del kapitalinkomster. Han resonerar på det sättet: Om jag kunnat spara ihop ett visst kapital och har en ränteavkastning på detta, är det väl min sak. Det skall finansministern inte lägga sig i. Men nu har vi en skatte lagstiftning, som betraktar kapitalavkastningen på samma sätt som en inkomst. Då uppstår detta problem. Andra har, när man tittat litet närmare på fallet, haft ett eget hem som de byggt när de var unga. Detta hem är numera skuldfritt men på grund av utvecklingen representerar hemmet en viss förmögenhet. De kommunala bostadsbidragen är så konstruerade att därest den skuldfria förmögenheten går över ett visst belopp influerar detta på bostadsbidragen. Nu har man en benägenhet att skylla allt på skatten. Kommunerna är suveräna i fråga om att fixera bostadstilläggen till folkpensionärerna, och dessa tillägg är inkomstprövade. Om vederbörande folkpensionär genom folkpensionens storlek i dag, kapitalinkomst eller viss förmögenhet i eget hem har en sådan inkomst, kan kommunen bedöma det så att vissa av riksdagen fastställda reduceringsregler gäller. Man får då bedöma fallet med utgångspunkt från de regler som är tillämpliga. Det blir ett specificerat bidrag som reduceras när inkomsten överstiger en viss fixerad nivå. Detta har egentligen ingenting med skatten att göra, eftersom det är ett bidrag som faller bort. Sedan är det transformerat över i den allmänna debatten till en marginalskatteeffekt. Om jag skall vara helt korrekt kan jag säga att det har en marginell effekt men knappast en marginalskatteeffekt. En folkpensionär som endast har sin pension och sitt bostadstillägg bör i princip vara skattebefriad. Detta är också regeln. Det extra avdrag som tillerkännes folkpensionärerna räcker emellertid inte vid alla tillfällen för att man skall nå det resultatet. På en fråga av herr Helmer Holmberg för en vecka sedan svarade jag att vi bör justera detta extra avdrag vid vårriksdagen. En del av bekymren kommer då ur världen. Man kan inte utan vidare med bortseende från utvecklingen säga att en viss grupp under alla förhållanden skall vara skattebefriad bara för att man har en rubricering på gruppen — i detta fall folkpensionärer. Man måste göra jämförelser. När denna fråga diskuterades i andra kammaren och i medkammaren i våras illustrerade en av medkammarens ledamöter den med ett par exempel som jag tyckte var ganska intressanta, Han sade att grundpensionen för ett par folkpensionsmakar numera är drygt 7 000 kronor och så småningom blir 7500 kronor. Har man bostadstillägg — och det har ungefär hälften av folkpensionärerna — kan detta gå upp till ett par tusen kronor, i vissa fall t.o.m. till 3 000 kronor. Ett par äkta makar kan således i ren folkpension komma upp till 10 000 kronor. Dessa makar är befriade från skatt — de skall i princip vara det, och vi skall justera reglerna så att de också blir det. De är även befriade från folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift. Deras levnadsstandard torde vara likvärdig med standarden för den relativt stora grupp av löntagare som i sin aktiva ålder arbetar inom områden där än i dag årsinkomster på 12 000, 13 000, 14 000 och 15000 kronor är vanliga. Den som har en inkomst på t.ex. 14 000 kronor skall betala skatt på allt som ligger över 8000 kronor och dessutom betala folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift. Dessutom kanske han har ett par barnungar att försörja. De alls inte små grupper som har dessa låga inkomster torde leva under sämre förhållanden än ett par folkpensionärer som i dag har en ganska hygglig folkpension och ett hyfsat bostadsbidrag. Det är ur dessa synpunkter man också måste betrakta problemet. Man kan inte betrakta det ensidigt. För något mer än ett halvår sedan tog jag emot representanter från Folkpensionärernas riksförbund. De hade en genial lösning att föreslå. De sade: »Räkna ut vad som egentligen skulle vara en rimlig skatt för en folkpensionär som har fullt bostadsbidrag! Höj folkpensionen med det skattebeloppet och tag bort alla särregler för folkpensionärerna! Betrakta folkpensionärrerna som man betraktar alla andra löntagare! Låt dem skatta från första kronan som enligt gällande skatteförfattningar är skattebelagd!» De utvecklade texten på följande sätt: » Våra folkpensionärer bor vägg i vägg med lågt avlönade grupper. De är irriterade över att dessa grupper kallar dem för ett skattefrälse som har det bättre ställt ekonomiskt genom dessa specialregler än vad den i aktiv ålder lågt avlönade familjeförsörjaren har.» Jag nämner att jag varit fascinerad av denna tanke, eftersom den skulle klara av alla de oändliga tvisterna och jämförelserna på detta område. Jag har låtit räkna på vad det skulle kosta. Tyvärr innebär det en utgift för statskassan på cirka 800 miljoner kronor, och det finns inte praktiska möjligheter att genomföra denna enkla och geniala lösning, som folkpensionärernas egen organisation önskar. Jag har velat framhålla detta för att kammaren icke skall tro att problemet är så enkelt som man kanske kunde få ett intryck av när man lyssnade på fru Nettelbrandts framställning.
Herr talman! Finansministern framhöll i sitt svar att denna fråga var komplicerad. Jag tror att jag för min del inte nämnde detta, men självfallet vill jag understryka att denna punkt inte är enkel. Men den är inte heller så enkel som finansministern i sitt senaste inlägg velat göra den till. Finansministern tog i detta sammanhang upp exempel som anfördes av herr Wärnberg i första kammaren i våras. Jag tycker att det skulle ha varit av större intresse att något belysa hur det går för de människor jag har nämnt i dag. Jag är medveten om att det slår på olika sätt i olika inkomstlägen. Man kan därför välja en sådan del av skalan, som ger utslag åt ett visst håll. Men vad jag velat understryka i detta sammanhang är att det inte får finnas fall där resultatet blir så komplett felaktigt som i de exempel jag tagit upp. Jag vill säga till finansministern att dessa exempel inte har hämtats från brev, från insändare eller från andra fall, där kanhända kapitalinkomster eller andra faktorer har komplicerat saken och lett till ogynnsamma resultat. Det är exempel hämtade direkt från uppgjorda tabeller. Visserligen har jag inte ett lika stort batteri av experter, som finansministern har, för att göra upp sådana tabeller men jag tror ändå att dessa såsom de utformats är riktiga. De visar också just de av mig nämnda resultaten. Jag tycker att det hade varit av stort intresse om finansministern hade uppehållit sig vid denna problematik, eftersom det är just den som visar att detta problem inte är enkelt. När jag hörde finansministerns andra inlägg blev jag vidare något oroad och ville i varje fall delvis ta tillbaka min positiva inställning till finansministerns svar, Jag fick av detta den uppfattningen att finansministern var medveten om problemets stora betydelse och insåg att något måste göras åt det. Men om jag uppfattade det andra inlägget rätt, gick finansministern på den ena punkten efter den andra närmast ifrån denna inställning och ville »skriva ned» problemet till en helt annan storleksordning än vad vi från början båda var överens om. Finansministern har dock i sitt svar uttalat, att han delade interpellantens uppfattning att förhållandena på området inte är tillfredsställande. Det hade därför kanske inte varit nödvändigt att använda en så lång argumentation för att tala om att läget är bättre än vad jag gjorde gällande. Finansministern nämnde i detta sammanhang ett förslag, som han hade bli vit fascinerad av men som skulle kosta för mycket att genomföra. Det återstår att se hur fascinerad man kan bli av ett annat förslag, som tydligen kommer att kosta mindre och som jag hoppas kommer att framläggas inom en mycket snar framtid.

Herr talman! Jag har länge hyst intresse för frågan om folkpensionärernas beskattning, delvis givetvis av den anledningen att jag kommer i beröring med den i min dagliga gärning — det är som vanligt utmätningsmannen som skall hålla i skaftet när yxan slutligen skall gå. Jag delar därför fru Nettelbrandts glädje över att finansministern givit uttryck för förståelse för detta problem — en större förståelse än den gången jag ställde en enkel fråga till finansministern i detta ämne. Det ligger naturligtvis mycket i det exempel beträffande de lågavlönade, som finansministern nu tagit upp. Men det är viktigare att höja inkomsterna för de lågavlönade än att höja skatten för folkpensionärerna, och man borde därför angripa problemet på detta sätt. Dessutom blir dessa personer i aktiv ålder: så småningom inlemmade i det skattefrälse, som finansministern nämnde, om de får leva fram till pensionsåldern, vilket vi alla hoppas att de får. Här är det uppenbart viktigt att vara mer generös liksom också att uppmuntra pensionärerna att arbeta i stället för att avskräcka dem, eftersom det är nyttigt både för dem själva och samhället att de gör denna arbetsinsats. Som finansministern framhållit i svaret är det också angeläget att ATP-beloppen uppmärksammas, därför att dessa konstituerar ett speciellt problem i detta sammanhang. Det är emellertid en särskild anledning till att jag har begärt ordet, nämligen att det begås ganska många misstag i taxeringshänseende vid folkpen sionärernas beskattning. Vi som arbetar med dessa saker ser, när folkpensionärer med kvarskatt kommer med sina skattsedlar på slutlig skatt, att många av dem inte skulle ha blivit beskattade, enligt gällande regler. Då kommer jag in på en tanke som jag länge har omfattat med sympati och som jag har givit uttryck åt i skilda sammanhang — även i denna talarstol — nämligen att alla ämbetsoch tjänstemän som över huvud taget märker att något fel har begåtts skulle vara skyldiga att se till att det rättas. I det här sammanhanget innebär det närmast att utmätningsmännen som märker att folkpensionärer blivit oriktigt beskattade enligt gängse regler tillser att rättelse kommer till stånd. Rättelse kan ske ganska enkelt på så sätt att utmätningsmannen låter ställa i ordning en besvärsskrift till prövningsnämnden. Åtminstone i Hälsingborg och Malmöhus län finns det ett enkelt formulär som man kan låta dem fylla i och skriva under. På så sätt hjälps dessa människor som har en otrolig respekt för myndigheter och alla papper som kommer därifrån. De blir skräckslågna. Det är, som finansministern säkert vet, ett faktum att många folkpensionärer är mycket oroliga och säger sig inte kunna sova om nätterna, därför att de fått kvarskatt. De är fantastiskt skötsamma och har aldrig velat bedra någon och tycker att det skulle vara synnerligen otrevligt, om de infördes i en restlängd. Därför bör varje ämbetsoch tjänsteman vara förpliktad att se till att det vidtas rättelse. Jag skulle vara glad om finansministern ville ta under övervägande att införa en bestämmelse, att vem som än upptäcker ett fel skall på ett eller annat sätt tillse att rättelse kommer till stånd. Dessutom är det nog en ganska stor olikformighet mellan länen när det gäller taxering av folkpensionärer, och det är viktigt att man även härvidlag söker åvägabringa likformighet, ty det viktigaste av allt inom ett skatteväsende är väl ändå att människor behandlas lika.
Herr talman! Jag har dels i interpellationssvaret och dels i mitt förra inlägg konstaterat, att förhållandena under utvecklingens gång blivit sådana att läget icke är tillfredsställande. Jag meddelade detta som svar på en fråga av herr Holmberg i förra veckan, och samma meddelande har lämnats till fru Nettelbrandt i dag. Att jag i ytterligare ett inlägg bemötte fru Nettelbrandt berodde närmast på att detta mitt svar föranledde fru Nettelbrandt att tala om motsättningarna mellan mina riksdagskamraters ståndpunkt i våras och min i dag, varefter vi fick höra en lång plaidoyer om dessa motsättningar. Jag kände ett behov av att tala om vilka svårigheter som här förelåg och återge något av argumentationen i våras som följaktligen i långa stycken gäller än i dag. Läget är inte så enkelt som fru Nettelbrandts inlägg gav vid handen, och i sitt andra inlägg har ju fru Nettelbrandt kommit över på min sida och konstaterat, att frågan är komplicerad. Vi kanske inte behöver ta mera tid i anspråk härför. När jag använde ordet skattebefrielse rörde det sig om ett återgivande av vad folkpensionärernas egen riksorganisation uttalat. Den ville inte ha några skatteförmåner för folkpensionärerna, men det är ju detta krav som ideligen framförts från olika håll inom oppositionen. Däremot önskade folkpensionärerna en höjning av folkpensionen för att sedan betala skatt från första kronan som alla andra. Men det innebär som sagt en mycket kraftig kostnadsstegring, beroende på förhållanden som jag inte här behöver tekniskt utveckla närmare. Sedan var det väl också litet lättsinnigt av herr Sjöholm att säga, att visst är jämförelserna mellan lågavlönade grupper som får betala skatt och den skattefrihet som vi tillerkänner folkpensionärer, som sakligt sett är i samma läge, ett problem. Men det är ju bara, säger herr Sjöholm, att höja lönerna för de lågt avlönade grupperna. Ja, det är ju synd att ingen har tänkt på det förut, herr Sjöholm!

Herr talman! Denna fråga måste väl vara komplicerad, eftersom den dels gäller skattereglerna och dels reglerna på bidragssidan, alltså den positiva sidan. När de båda sakerna kolliderar är det självfallet svårt att få en ordning som träffar rätt och riktigt. Jag begärde emellertid närmast ordet för att bemöta finansministerns förklaring till sina exempel från debatten i våras. Finansministern sade att han hade ett behov av att tala om vilka svårigheter som föreligger, därför att jag påminde om att man intog en annan ståndpunkt i vårdebatten än man gör nu. Jag vill erinra om att man då inte nämnde svårighetskaraktären. Det är den vi är överens om i dag. Vi har enats om att det är komplicerat att finna en riktig och rättvisande linje. Den saken nämnde inte talesmännen för den socialdemokratiska majoriteten i bevillningsutskottet, och inte heller nämndes det här i kammaren. Då fann man inte skäl föreligga att göra något åt denna fråga. Man hänvisade bara till de förbättringar som gjorts, främst riksskattenämndens nya anvisningar, Därför fann man inget behov föreligga att göra något åt denna sak. Om vi hade funnit varandra den gången som vi har gjort nu, när finansministern här talar om behovet av att göra någonting och samtidigt erinrar om frågans komplicerade karaktär, så hade debatten i dag kanske varit onödig.

Herr talman! Det tycks råda enighet om att denna fråga är komplicerad och att vi måste finna någon lösning på den. Här har också åberopats pensionsförsäkringskommittén som så småningom skall framlägga förslag. Sista meningen i interpellationssvaret lyder: »Frågan är emellertid komplicerad och måste ses i samband med ställningstagandena på förmånssidan.» Jag tror dock att detta i stor utsträckning är en skattefråga och att den stora lösningen, om jag så får uttrycka mig, ligger på skattesidan. Finansministern sade att det pågår vissa undersökningar inom finansdepartementet i syfte att så långt möjligt råda bot på nuvarande brister i pensionärernas beskattning. Just det missförhållande som påtalats i dag, att en pensionär har bättre ekonomiskt utbyte om han tjänar 2 000 kronor än om han tjänar 7 000 kronor måste rättas till. Det har inte stor effekt att göra vissa justeringar i skattereglerna eller i gränserna för de kommunala bostadstilläggen eller att justera avdrag och liknande, utan här gäller det som sagt först och främst en skattefråga. Här kommer också arbetsmarknadssituationen in i bilden. Arbetsmarknadsutredningen tog just upp den frågan i sitt betänkande och påtalade de ogynnsamma regler som nu gäller på detta område. Det finns i dag en kommitté som arbetar med förmånsfrågorna, men jag anser som sagt att tyngdpunkten i detta problem ligger på skattesidan, och där finns ingen kommitté trots att det är finansdepartementet som sysslar med saken. Jag vill nu ställa en fråga till finansministern: Kommer finansministern att medverka till att det blir någon samordning mellan arbetet i pensionsförsäkringskommittén och det arbete som pågår inom finansdepartementet för att man härvidlag skall kunna få en helhetsbild?
Herr talman! Finansministern missförstod mig och gjorde det naturligtvis med full avsikt. Jag sade inte att det hela var så enkelt som att bara höja lönen för de lågavlönade, utan jag framhöll att man måste angripa det här Pproblemet för sig och inte låta det förhållandet att människor har alltför låg lön innebära att folkpensionärerna inte vederfars den rättvisa som vi anser att de borde få åtnjuta.
Herr talman! Högerpartiet har ju i många år föreslagit att man skulle införa höjda ortsavdrag för folkpensionärer just för att undvika dessa orimliga marginaleffekter på extrainkomster och andra inkomster, som fru Nettelbrandt talade om här. Jag vill kort och gott rekommendera finansministern att se på dessa våra förslag, och jag hoppas också att fru Nettelbrandt kommer att stödja dem när vi återkommer. Vidare vill jag bara säga, herr talman, att principiellt sett borde folkpensionen vara skattefri, när avgiften icke är avdragsgill. Nu motsvarar ju inte egenavgiften hela folkpensionen, men den del av folkpensionen som egenavgiften motsvarar borde under alla omständigheter vara skattefri.
Herr talman! Interpellanten och finansministern är ju eniga om att man inte bara kan minska förmånerna, utan att man då också måste angripa skattesidan. Fru Nettelbrandt sade att man kan ändra prövningen så att man i stället för tvåtredjedelsmetoden, som nu användes vid en inkomst på 2 400 för en ogift person, övergår till entredjedelsmetoden. Det är klart att så kan ske, men då måste det bli fråga om rätt höga inkomster innan man blir fri från bostadsbidraget, särskilt när det är relativt stort och alltså följer med ganska långt. Förekommer också hustrutillägg, måste det gälla särskilt höga inkomster innan bidraget faller bort. även om vi kan gå den vägen, löser vi alltså inte problemet därigenom. Jag har här några exempel på hur det verkar. Om man räknar med ett så lågt bostadsbidrag som 600 kronor och kommunalskatt på 900, blir det med tredjedelsmetoden visserligen inte någon minskning i något inkomstläge av den behållna inkomsten när inkomsten höjs, men ökningen blir ringa. Om vederbörande har 3 200 i inkomst vid sidan av folkpensionen och ökar inkomsten med 200 kronor, får han endast behålla 15 kronor av ökningen, vilket ändå är otillräckligt; detta gäller vid ett så lågt bostadstillägg som 600 kronor. Vid 1 800 i bostadsbidrag, vilket är mer vanligt, och en sidoinkomst på 4 000, har folkpensionären en behållen inkomst på 7833 kronor. Ökar man sidoinkomsten till 5 000, blir den behållna inkomsten 7 777 kr. Även här är det alltså fråga om en inkomstminskning, visserligen inte stor — 56 kronor — men det är synnerligen otillständigt. Genom att ändra reglerna och endast använda tredjedelsregeln kommer man inte alltid åt problemet, utan det måste angripas på skattesidan, vilket vi tydligen är eniga om. Då är frågan vad man skall ha för ambitionsgrad i detta fall. Man kan ju ha ambitionen att ordna så, att det inte i något inkomstläge när inkomsten ökas blir en minskning av den behållna inkomsten utan snarare några kronors ökning. Om ambitionsgraden är så låg tror jag man kan klara saken genom viss ändring av prövningsreglerna och en inte alltför genomgripande ändring av beskattningsreglerna. Men om man har ambitionen att vederbörande skall få så pass mycket kvar av inkomstökningen att han eller hon stimuleras till arbetsinsatser, blir det utomordentligt svårt. Då tror jag enda möjligheten är att det särskilda skatteavdraget inte slopas förrän i så höga inkomstlägen att bostadstilläggen och de inkomstprövade förmånerna redan fallit bort. Det särskilda skatteavdraget och bostadstilläggen, d.v.s. de inkomstprövade förmånerna, bör alltså inte i något inkomstläge bortfalla samtidigt. Det betyder att man får gå rätt högt upp i inkomstlägena — antagligen så högt tyvärr att folkpensionärer i vissa inkomstlägen erhåller något lägre skatt än låglönegrupper i samma inkomstlägen. Jag är fullt medveten om att befogade anmärkningar kan riktas mot ett sådant system, men jag tror att det är den utväg man måste tillgripa, om man vill lösa problemet.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig om jag planerar att vidta åtgärder för att så långt möjligt förhindra att årets retroaktiva lönetillägg medför betydande kvarskatt för många skattskyldiga och vidare om jag avser att föreslå ändring av den nuvarande bestämmelsen i uppbördsförordningen att avdrag för preliminär skatt i här avsedda fall skall ske med 25 procent. Beträffande den första frågan får jag framhålla att några särskilda åtgärder från departementets sida inte är planerade. Viss propaganda för höjt preliminärskatteavdrag bedrevs av lönesparkommittén i samband med utbetalningen av lönetilläggen. De skattskyldiga görs vidare i den upplysningsbroschyr som medföljer slutskattesedlarna uppmärksamma på möjligheten att göra fyllnadsinbetalning senast den 30 april under taxeringsåret och på så sätt undgå kvarstående skatt. Frågan om förhöjning av det preliminära skatteavdraget har aktualiserats inom finansdepartementet i samband med arbetet med uppbördsutredningens betänkande . Proposition med förslag i den fråga som interpellanten tagit upp avses föreläggas 1967 års riksdag.
Herr talman! För det svar finansministern lämnat på min interpellation får jag framföra ett tack. Av svaret framgår att nästa års riksdag tydligen får ta ställning till ett förslag som innebär en höjning av det preliminära skatteavdraget i sådana fall då preliminärskattesedel inte lämnats till arebtsgivaren. Vi skulle alltså kunna komma ifrån nuvarande bestämmelse om endast 25 procents skatteavdrag på inkomsten; ett högre procentavdrag har uppenbarligen sedan länge varit mera realistiskt. Dessa 25 procent fastställdes i början av 1950-talet, och tyvärr har ju utvecklingen av penningvärdet nedåt och marginalskatteprocenten uppåt betytt att stadgandet numera är mindre relevant. Därtill kommer att bestämmelsen kan locka till försök att i större omfattning skaffa sig s.k. skattekredit. Speciellt tycks mera kortvarigt anställda försumma att lämna ifrån sig preliminärskattesedeln. Då det gäller fast anställda lär det mera sällan förekomma att debetsedeln undanhålles arbetsgivaren. Det som emellertid i första hand föranledde mig att framställa interpellationen var frågan om något kunde göras i anledning av de i år stora retroaktiva löneutbetalningarna. Och jag kan gott säga, att anslaget här i riksdagshuset i slutet av november om utbetalning av det retroaktiva arvodet till oss ledamöter väckte mig. På anslaget kunde man egendomligt nog läsa att riksdagens förvaltningskontor skulle komma att dra allenast 25 procent i preliminär skatt, om inte anmälan om högre procentuttag gjordes. Denna orealistiska skatteprocent stack särskilt i ögonen i detta hus. Men viktigare är givetvis att söka förhindra att inte alltför litet tas ut i preliminär skatt vid retroaktiva löneutbetalningar i allmänhet. Ett för lågt skatteuttag i sådana fall medför ju en obehaglig överraskning när slutskattesedeln senare kommer och kvarskatt skall betalas. Tyvärr tänker finansdepartementet enligt interpellationssvaret inte vidtaga någon särskild åtgärd. Finansministern hänvisar blott till att viss propaganda »för höjt preliminärskatteavdrag bedrevs av lönesparkommittén i samband med utbetalningen av lönetilläggen» i somras och att de skattskyldiga får reda på möjligheten att kunna göra fyllnadsinbetalningar senast den 30 april året efter inkomståret. Den upplysningen finns bland annat i den broschyr som vi erhåller samtidigt med slutskattesedeln, alltså senast i början på december. Jag tror emellertid att detta inte räcker. Till en början kan man beklaga att propagandan för högre skatteuttag på frivillig väg sattes in alldeles för sent i somras. De retroaktiva lönerna hade redan hunnit utbetalas i många fall när sådan upplysning gavs. Detta är ett av många exempel på de stora bristerna i fråga om samhällets informationsverksamhet till medborgarna. Allmänna <beredningsutskottet behandlade i våras vissa motioner som berörde den samhälleliga informationen och hänvisade då till en utredning som pågick inom statskontoret. Utskottet framhöll därvid bl.a. att sedan statskontorets utredning — den gällde den statliga publikationsverksamhetens finansiering — avslutats, borde Kungl. Maj:t vidtaga de åtgärder som befinns lämpliga och erforderliga för att föra frågan om en förbättrad samhällsinformation vidare. I utskottsutlåtandet finns också återgivet ett uttalande från Sveriges Radio, som önskade en effektiv presstjänst vid varje statlig instans för upprätthållandet av den erforderliga kontakten med de stora massmedia Sveriges Radio representerar. Den av mig berörda frågan tillhör ett ämnesområde där det verkligen behövs en bred information. I interpellationssvaret omnämns uppbördsutredningens betänkande 1965. Jag har funnit att utredningen bl.a. kommit in på det här problemet. Den framhåller på ett ställe i betänkandet att en generell höjning av den nuvarande procentsatsen inte är påkallad vid retroaktiva löneutbetalningar eftersom källskatten ofta beräknas efter procentsatser som arbetsgivaren bestämt efter överenskommelse med respektive arbetstagare, Ofta förekommer, säger utredningen vidare, att den skattskyldige själv i dessa och liknande fall begär ett förhöjt skatteavdrag. Om det verkligen vore så lyckligt att detta sker i tillräcklig utsträckning, skulle naturligtvis inte något problem finnas. Samtidigt måste man också säga att det inte borde fastställas ett så orealistiskt lågt procenttal i de bestämmelser som reglerar detta förhållande. Man kan knappast nöja sig med det sangviniska synsätt som framkommer i utredningens betänkande, när man vet hur långt ifrån verklighetens värld procentsiffran 25 ligger. I år är marginalskatten för ensamstående lägst 28,5 procent, om den verkliga inkomsten utgör 6 000 kronor eller däröver. I högre inkomstlägen blir marginalskatten givetvis större. Vid mellaninkomster är marginalskatten för ensamstående mellan 40 och 50 procent. För gift person är den givetvis lägre — som tur är — men det rör sig om mellan 28,5 och 32 procent och ännu mer vid mellaninkomster. Jag tror det är nödvändigt, herr talman, att finansdepartementet ger direktiv om mera energisk propaganda för fyllnadsinbetalningar av skatt senast den 30 april 1967, så att löntagarna kan undvika besvärande kvarskatter på 1967 års slutskattesedlar.

Herr talman! Herr Gomér har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i anledning av riksdagsskrivelse 1961: 37 om utredning rörande civilrättslig lagstiftning om mäklarverksamheten och vilka åtgärder som har vidtagits för att skapa intresse för frågan i övriga nordiska länder. Som svar får jag anföra följande. Våren 1964 meddelade jag här i kammaren på fråga av herr Gomér att spörsmålet om lagstiftning angående mäklarverksamhet hade tagits upp med justitieministrarna i de övriga nordiska länderna, men att dessa inte hade visat något påtagligt intresse för saken. Från dansk sida hade då framhållits att eventuella civilrättsliga regler i ämnet borde utarbetas i nordiskt samarbete men att man då knappast kunde påtaga sig nya lagstiftningsuppgifter. Jag anförde att jag bedömde frågan på ungefär samma sätt. Frågan om en civilrättslig reglering av mäklarverksamheten har sedan år 1964 inte kunnat föras framåt. Anledningen härtill är framför allt det ringa intresse som har visats i de övriga nordiska länderna. Vidare måste frågan ses i samband med bl.a. det mera omfattande spörsmålet om kommissionslagstiftningens framtida utformning. Jag tillkallade år 1962 särskilda sakkunniga för att följa arbetet i Finland på en ny lagstiftning i detta ämne och för att överväga om det finns anledning att föreslå ändringar i den svenska lagstiftningen. Det är inte uteslutet att de sakkunnigas överväganden kan komma att aktualisera frågor som också rör mäklarverksamheten. Eftersom våra utredningsresurser för närvarande är synnerligen ansträngda, synes det mest lämpligt att avvakta resultatet av de sakkunnigas arbete innan man tar ställning till frågan om den av riksdagen begärda utredningen. Med hänsyn till vad jag nu har sagt har jag ännu inte ansett tiden vara mogen att ånyo aktualisera frågan om nordiskt lagstiftningssamarbete i fråga om mäklarverksamhet.
Herr talman! Jag vill framföra ett tack till justitieministern för svaret på min interpellation. Justitieministern anför skälen till att riksdagsskrivelsen inte har givit något resultat, men — vilket jag uppfattar positivt — finner det inte uteslutet att de sakkunniga, som följt arbetet på en ny lagstiftning i Finland, kan lägga fram överväganden som leder till ändringar även i den svenska lagstiftningen om mäklarverksamhet. Vidare pekar han på ett skäl som jag har stor respekt och förståelse för: de hårt ansträngda resurserna. Även om den grupp som denna fråga gäller är liten saknar den kanske inte betydelse.

Detta har skett i den förhoppningen att mäklarnas civilrättsliga ställning här i Sverige skulle få en översyn. Situationen har hittills varit mycket bekymmersam; många av de rättegångar som har hållits borde ha kunnat undvikas. Sedan jag framställde min interpellation har jag fått reda på att också Danmark har fått en ny mäklarlag, visserligen inte på det civilrättsliga området utan på det näringspolitiska, och jag har låtit skriva ut den på svenska för att kunna läsa den ordentligt. Det finns i denna lag detaljer som jag inte precis är någon beundrare av; jag tycker att näringsfriheten trädes litet för nära. Det är emellertid en annan fråga. Den nya danska lagen om fastighetsmäklare går litet längre än vår kungörelse av år 1947, så till vida att rätten att kalla sig fastighetsmäklare i Danmark är förbehållen de personer som är auktoriserade av handelsministern. Något monopol har de dock inte fått. Jag hoppas att statsrådet av dessa omständigheter drar sådana slutsatser att han kan påskynda mognadstiden — som han själv säger — för att aktualisera frågan angående mäklarnas civilrättsliga ställning på sätt som riksdagen har begärt. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Hermansson har i en interpellation till mig ställt några frågor rörande säkerhetstjänstens registreringsverksamhet. I anledning härav får jag anföra följande. När det gäller en verksamhet av den art som säkerhetstjänsten avser måste en avvägning ske mellan kravet på effektivitet vid försvaret av vårt demokratiska samhälle och det i en demo krati likaledes betydelsefulla kravet på rättssäkerhet för den enskilde medborgaren, Denna avvägning är ibland svår att göra och det är därför naturligt att frågor av detta slag ställs under debatt. Men debatten måste vara saklig, nyanserad och framför allt belysa problemets alla sidor. I detta avseende har den hittills förda debatten på vissa håll uppvisat stora brister. Med hänsyn till vad jag nu har anfört ansåg jag redan i somras det lämpligt att, som herr Hermansson också påpekar i sin interpellation, lämna en redogörelse för vissa frågor rörande arbetet inom rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. Denna redogörelse är så utförlig, som det rimligen kan begäras när det gäller frågor av denna art. För att inte i onödan ta alltför mycket av kammarens tid i anspråk har jag tillåtit mig att till kammarens ledamöter utdela ett exemplar av redogörelsen. Jag kan därför inskränka mig till vissa reflexioner och Ppreciseringar i anslutning till herr Hermanssons interpellation. Av helt naturliga skäl måste de regler som gäller för säkerhetstjänsten hållas hemliga, liksom också dess arbetsmetoder och arbetsmaterial. Motsatsen skulle innebära att säkerhetstjänstens verksamhet skulle vara helt meningslös. Och tyvärr är förhållandena i världen sådana att vi inte kan undvara den form av försvar för vårt demokratiska samhälle, som säkerhetstjänsten innebär, lika litet som vi kan undvara vårt militära försvar för att kunna upprätthålla vår neutralitet. Talrika exempel har på ett hårdhänt sätt lärt oss detta. Att vi måste ha en effektiv säkerhetstjänst är den ena sidan av frågan. En annan sak är att en verksamhet av denna art i ett demokratiskt land som vårt måste bedrivas under sådana former och under sådan medborgerlig kontroll, att kraven på rättssäkerhet inte eftersätts, Och jag tror mig kunna fastslå att i intet annat land säkerhetstjänstens arbete bedrivs under så fullständig parlamentarisk insyn som hos oss. Eftersom kammarens ledamöter har tillgång till min i somras lämnade redogörelse skall jag nöja mig med en uppräkning av de kontrollorgan, som f. n. existerar. Först har vi de fem av regeringen utsedda ledamöterna i rikspolisstyrelsen. Dessa ledamöter, som samtliga är riksdagsmän, har full insyn i säkerhetstjänstens arbete och hålls kontinuerligt underrättade om arbetets gång och deltar direkt i handläggningen av personalkontrollfrågor. Självfallet har dessutom justitiekanslern och justitieombudsmannen insyn i verksamheten. Vidare har vi den parlamentariska nämnd med talman Strand som ordförande, som för ett par år sedan på förekommen anledning fick i uppdrag bl.a. att överväga de principiella riktlinjerna för handläggning av säkerhetsfrågor. Givetvis omfattar detta uppdrag också säkerhetstjänstens verksamhet, och nämnden har fått all den insyn däri, inklusive personalkontrollen, som den har begärt. Jag skall härefter, herr talman, gå närmare in på den fråga, som herr Hermansson huvudsakligen har uppehållit sig vid i sin interpellation, nämligen de registeranteckningar, som förs hos säkerhetstjänsten, och deras användning. När riksdagen år 1965 antog lagen om Ppolisregister ifrågasattes inte från något håll annat än att registeranteckningar av olika slag erfordrades för spaningsverksamheten. Tvärtom fastslogs eftertryckligt att behovet av olika slag av registeranteckningar i dag av åtskilliga skäl framstår som ännu mer trängande än tidigare. Vad nu sagts gäller den vanliga polisverksamheten, men det är självklart att behovet av registeranteckningar i än högre grad gör sig gällande inom säkerhetstjänsten. Den är ju så gott som uteslutande hänvisad till egen spaning. lationen att genom min redogörelse i somras besked i varje fall har getts om att inom rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning förs ett speciellt register. Den uppgiften har varit tillgänglig i åtminstone 20 år. I 1946 års proposition om fortsatt verksamhet för hindrande och uppdagande av spioneri m.m. anges direkt att det skulle ankomma på statspolisintendenten att handha det centralregister som förts inom den tidigare allmänna säkerhetstjänsten. 1962 års principbeslut om polisväsendets förstatligande innebar bl.a. att ett centralt organ för polisväsendet skulle inrättas och att detta organ skulle överta den särskilda polisverksamhet, som hade letts av statspolisintendenten. Existensen av detta register har sålunda inte varit någon hemlighet. En helt annan sak är att offentligen ange efter vilka grunder ett namn införs i ett register av denna art. Det skulle allvarligt skada säkerhetstjänstens arbetsmöjligheter. Det är mig inte heller tillåtet att lämna sådana uppgifter annat än i ett hänseende. Herr Hermansson har i interpellationen ifrågasatt riktigheten av mitt påstående från i somras att detta register inte utgör något belastningsregister utan är ett spaningsregister, Nu förhåller det sig så att i detta register införs namnet inte bara på den som av en eller annan anledning är föremål för säkerhetstjänstens uppmärksamhet, utan också på den som har lämnat säkerhetstjänsten en uppgift, som har föranlett denna uppmärksamhet. Om t.ex. jag själv, vare sig i min offentliga verksamhet eller som privatman, gör en iakttagelse, som jag anser bör komma till polisens kännedom, och den har anknytning till säkerhetstjänstens verksamhet, blir jag antecknad i detta register, eftersom det är ett hjälpeller sökregister. Av vad jag nu anfört följer, att det är meningslöst att till besvarande av herr Hermanssons fråga om antalet i registret upptagna medborgare, låta nå gon sätta sig ned och räkna igenom antalet namn. Jag vill i det här sammanhanget kraftigt understryka en omständighet, som ofta förbises. Det för den enskilde medborgarens rättssäkehet viktiga är inte ett polisregisters innehåll, utan det väsentliga för tillgodoseende av den enskildes rättssäkerhetsintresse är att de uppgifter som finns i registret inte utlämnas till obehöriga och att de, i den mån de utlämnas, är noggrant och objektivt prövade. Att detta rättssäkerhetsintresse är väl tillgodosett i vårt land framgår av min tidigare omnämnda redogörelse. Samma synpunkter, som jag här har understrukit, framförde också inrikesministern på tal om det centrala polisregistret i 1965 års proposition med förslag till lag om polisregister. Riksdagen hade inte något att erinra mot hans uttalanden. Herr Hermansson har frågat, om det i den offentliga debatten framförda påståendet att uppgifter ur säkerhetsavdelningens register har utlämnats till representanter för främmande makt är riktigt eller oriktigt. Herr Hermansson synes härvid åsyfta ett i somras i viss tidningspress och nyligen i en bok om säkerhetstjänsten framfört påstående att främmande makts beskickning här i Sverige skulle ha avskagit en ansökan om inresevisum i den främmande staten på grund av uppgifter som beskickningen hade erhållit från säkerhetstjänsten. Jag kan försäkra herr Hermansson att påståendet helt saknar grund. Anteckningen i den i boken återgivna skrivelsen att anledningen till avslaget inte fick uppges måste åsyfta helt andra förhållanden. Herr talman! Det återstår så för mig att besvara herr Hermanssons sista fråga, om jag — för den händelse säkerhetsavdelningens register bygger på eller innefattar medborgares politiska åsikter — vill ta initiativ till att ändra gällande instruktioner och praxis så att sådan registrering upphör. Utan att ha anledning att här gå in på den av herr Hermansson uppställda förutsättningen för frågan vill jag erinra om att jag redan i somras offentliggjorde, att den parlamentariska nämnden, som jag förut talade om, skulle behandla också personalkontrollen. Enligt vad jag har inhämtat har numera så skett, och nämnden kommer att ta upp hela detta problemkomplex i ett betänkande som väntas under våren 1967. Om nämnden finner att rådande förhållanden är i något avseende otillfredsställande,kommer den med säkerhet att föreslå ändringar i den nu tillämpade ordningen.